Fru talman! Hans Nyhage har funnit att skolöverstyrelsen och länsskolnämnder enligt ”tillförlitliga uppgifter” informerar om att gymnasieskolorna är skyldiga att lägga ut självstudier på schemat. Hans Nyhage har därför frågat om jag anser att detta stämmer med riksdagens beslut. Han har också frågat vilka åtgärder jag tänker vidta med anledning av detta. Efter kontakter med skolöverstyrelsen och ett urval länsskolnämnder skulle jag kunna göra mitt svar mycket kort. De uppgifter Hans Nyhage fått är inte tillförlitliga. Det finns, efter vad jag känner till, inte någon sådan information som Hans Nyhage talar om. I skolöverstyrelsens informationsoch servicematerial om självstudier talas redan i förordet om möjligheter till självstudier — helt enligt riksdagsbeslutet — och det betonas att materialets innehåll är att betrakta som allmänna råd och inte bindande föreskrifter. Jag kan också upplysa om att skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna haft två gemensamma konferenser om genomförandet av de sparåtgärder riksdagen beslutat. Därvid har uppläggningen av informationen om åtgärderna diskuterats ingående. Jag har mot denna bakgrund ingen anledning att tro annat än att informationsinsatserna varit samstämda inom hela den statliga skoladministrationen.

Fru talman! Eftersom Hans Nyhage tyvärr är förhindrad att vara här i dag har det fallit på mig att ta emot svaret på hans fråga. Jag tackar skolministern för detta svar. När jag har läst det finner jag att här står faktiskt uppgift mot uppgift. Frågan är ställd därför att det vid flera tillfällen har kommit påstötningar från gymnasieskolor i olika delar av landet att skolöverstyrelsen och länsskolnämnder vid förfrågningar gett muntlig information om att det föreligger skyldighet för gymnasieskolorna att införa självstudier i form av s.k. lärarlösa lektioner. Skolministern säger i svaret att de uppgifter Hans Nyhage fått inte är tillförlitliga. Jag vet inte vad skolministern har för krav på tillförlitlighet. Jag vet inte om ett justerat protokoll från ett sammanträde kan räknas som en tillförlitlig källa, men det finns i alla fall exempel på att rektorer har gett uttryck åt uppfattningen att riksdagsbeslutet om självstudietid innnebär att sådan skall finnas i alla avslutningsklasser på gymnasieskolans teoretiska linjer. Jag har också ett informationsmaterial från skolöverstyrelsen som har gått ut till vissa gymnasieelever. I en ruta där kan man läsa: ”Självstudier införs fr.o.m. höstterminen 1982” osv. Det verkar alltså som om innebörden av riksdagsbeslutet inte klart framgår av den information som ges.

Den information som ges från myndigheternas sida måste vara korrekt. Om det är så att skolministerns svar nu är tillförlitligt är det så mycket bättre för gymnasieskolornas del. Jag tackar ännu en gång för svaret.

Fru talman! Birgitta Rydle menar att det inte klart framgår av det informationsmaterial som har gått ut vilken avsikten har varit med självstudier. Hans Nyhage kallar sina uppgifter tillförlitliga — att skolöverstyrelsen och länsskolnämnder skulle ha ålagt gymnasieskolan självstudier som något obligatoriskt. Det här, Birgitta Rydle, är det material som har gått ut från skolöverstyrelsen. Vi har konstaterat att däri finns ingenting som ålägger någon skola självstudier. Man pekar på detta som en möjlighet — på första sidan i förordet. Här står nu alltså uppgift mot uppgift, ty frågan gäller faktiskt vad skolöverstyrelsen och länsskolnämnder har gått ut med för information. Det gäller här det material som jag kallar tillförlitligt, och Hans Nyhage kallar sina uppgifter för tillförlitliga. Jag ifrågasätter naturligtvis inte Hans Nyhages tillförlitlighet, men eftersom jag har svart på vitt när det gäller tillförlitligheten i det material som har utgått från SÖ, återstår logiskt inget annat än att ifrågasätta tillförlitligheten hos den källa som Hans Nyhage hämtat sina uppgifter från när det gäller informationen från länsskolnämnder och skolöverstyrelse. En missuppfattning torde föreligga hos någon av de inblandade — det är den närmast till hands liggande förklaringen. Det protokoll som Birgitta Rydle hänvisar till var, om jag inte missuppfattat det, skrivet på det lokala planet. Jag vill också tillägga att vi på departementet har undersökt inte bara den information som länsskolnämnderna har lämnat utan också formerna för den. Därvid har vi fått bekräftat att varken form eller innehåll i informationen rimligen skulle kunna vara föremål för missförstånd på ett sådant sätt att ”möjligheter till” självstudier skulle kunna uppfattas som ”nödvändigheten av” självstudier. Det skulle f. ö. förändra bilden av den debatt som förts om självstudieval på ett sådant sätt, att lärarfacket på en skola inte skulle kunna underlåta att reagera. Jag vill dessutom tillägga att vid mina många kontakter ute i landet även självstudierna har varit uppe till diskussion, men att den form av missuppfattning som det här rör sig om aldrig har kommit till uttryck.
Fru talman! Det är ju väsentligt att eventuella missuppfattningar så fort som möjligt undanröjs. Frågan om självstudietiden på gymnasieskolorna har verkligen varit infekterad. Kan då denna lilla frågestund i riksdagen bidra till att de missuppfattningar som förekommit undanröjs, är det desto bättre.

Fru talman! Jag vill instämma i det sista som Birgitta Rydle sade, nämligen att det är nödvändigt att sådana här missuppfattningar klaras ut. Jag har konstaterat att SÖ och länsskolnämnden inte har gått ut med något material där självstudier påbjuds. Man pekar i stället på sådana som en möjlighet. Rörelsefriheten för den enskilda skolan är mycket stor.

—--- Vi ” — alltså Hans Nyhage m.fl. — ” anser att självstudier i olika former bör utgöra inslag i gymnasieskolans undervisning. En sådan inriktning är inte bara ekonomiskt utan också pedagogiskt motiverad.” Hans Nyhage och Birgitta Rydle har alltså fått sina önskemål tillgodosedda, men som framhållits föreligger det inget tvång när det gäller självstudier.
Fru talman! Det var bra att skolministern tog upp den av oss väckta motionen, dels därför att jag står fast vid det som framhålls i den, nämligen att det är bra för eleverna att de har möjlighet att öva sig i självstudier, dels därför att kommunerna måste ha frihet att själva bestämma om de vill ha lärarlösa lektioner eller inte. Avslutningsvis vill jag upplysa skolministern om att det var mycket just tack vare moderat medverkan som vi i utbildningsutskottets betänkande fick in passusen om att självstudier helt skall kunna tas bort.
Fru talman! I en mening är Hans Nyhages fråga bra, nämligen däri att den visar att missuppfattningar kan ligga nära till hands. Det som skett i detta fall är ett enstaka undantag — det måste det vara fråga om — och det är viktigt att misstaget undanröjs. Om det skulle ha förblivit ouppklarat, skulle det ha vållat obehag för båda lärare och elever. Jag vill också tillägga att jag litar på att Hans Nyhage, som nu har fått motta så tillförlitliga uppgifter som har lämnats i frågan, i sin tur också skall lämna sin sagesman dessa tillförlitliga uppgifter.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att inte reglerna för beskattning av jordbruksfastighet motverkar statsmakternas energipolitiska strävanden. Enligt Pär Granstedt medges omedelbart avdrag vid byte av en oljepanna, medan en jordbrukare som går över till en alternativ energikälla, t.ex. en värmepump, enbart får årliga värdeminskningsavdrag. Utgifter för anskaffande av driftbyggnader på en jordbruksfastighet dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Såvitt rör byggnadens mera varaktiga delar, t.ex. väggar, medges avdrag endast i form av årliga värdeminskningsavdrag. I fråga om mindre varaktiga delar — dvs. sådana delar som är underkastade sådan förslitning att de regelmässigt måste ersättas en eller flera gånger under byggnadens bestånd — medges avdrag dels i form av årliga värdeminskningsavdrag på det ursprungliga anskaffningsvärdet, dels genom omedelbart avdrag för kostnad för ersättning av förslitna delar. Byts en sådan del, t.ex. en oljepanna, ut mot en energikälla av annat och dyrbarare slag, medges omedelbart avdrag för utgiften för en likvärdig panna, medan merutgiften får dras av genom årliga avskrivningar. Pär Granstedts farhågor att skattereglerna missgynnar en övergång till exempelvis värmepumpar synes därför vara ogrundade. Någon anledning att ändra de nuvarande reglerna föreligger enligt min mening inte.

Fru talman! Jag ber att få tacka ekonomioch budgetministern för svaret på min fråga.

Jag har tittat litet grand i handlingarna och försökt se vad som gäller. Av det material jag har kunnat få fram går det inte heller att få något klart besked om hur tolkningen skall göras när man går över från en uppvärmningsform till en annan, som kan uppfattas som en förbättring. Huvudprincipen är ju den att underhållsåtgärder är någonting som man får avdrag för direkt, medan däremot förbättringsåtgärder skall medge avdrag genom årliga värdeminskningsavdrag. Det var för att bringa klarhet i detta, där det tydligen finns en viss förvirring, som jag ställde frågan. Jag tycker att det svar jag har fått är positivt och klargörande. Visserligen kan man hävda att även med den tolkning som ekonomioch budgetministern har givit missgynnas en värmepump jämfört medt.ex. en ny oljepanna. I fallet oljepanna får man alltså ett direkt avdrag för hela kostnaden, medan man däremot när det gäller en värmepump eller en ytjordvärmeanläggning inte får avdrag för den merinvestering som en sådan anläggning innebär. Det önskvärda vore kanske att man kunde fullständigt likabehandla de båda uppvärmningsformerna. Nu är det ändå så att det utgår förmånliga lån i vissa fall — om det är helt nya energikällor osv. — och det finns andra bidragsmöjligheter som gör att det kanske kan vara motiverat att ändå ha det system som ekonomioch budgetministern redogjorde för. Kvar står att här tydligen föreligger ett informationsbehov. Tydligen har det inte trängt ut ordentligt på det lokala planet hur bestämmelserna skall tillämpas, och det lämnas tydligen felaktig information till enskilda. Det är ju också negativt — det kan också motverka oljeersättningen. Detta tycks vara något av ett parallellfall till den förra frågedebatten, så till vida att man lokalt inte riktigt följer upp de intentioner som statsmakterna har slagit fast. Jag hoppas att den här frågedebatten skall kunna utgöra ett bidrag till att klargöra hur bestämmelserna skall tillämpas i praktiken.

Fru talman! Rune Rydén har frågat mig om jag är beredd att verka för en ändring av mervärdeskatten, så att tidningar och tidskrifter inom fackpressen och populärpressen befrias från mervärdeskatt för den abonnerade delen av upplagan om den delen uppgår till minst 20 90. Jag är medveten om att de ekonomiska svårigheter som delar av det svenska näringslivet dras med också har drabbat utgivningen av en del tidningar och tidskrifter. Med hänsyn till den besvärliga statsfinansiella situation som vi befinner ossi, ser jag för dagen ingen möjlighet att medverka till någon befrielse från mervärdeskatt för de tidningar och tidskrifter som Rune Rydén tar upp i sin fråga.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Den svenska veckopressen har under de senaste åren fått vidkännas stora nedgångar i upplagorna, och nu hotas enligt uppgifter från branschen många En viktig orsak till detta är enligt min uppfattning att veckotidningarna har Måndagen den blivit dyra. Det hänger i sin tur samman med att veckotidningar, i motsats till 24 maj 1982 dagsoch kvällstidningar, får betala full moms. På senare år har främst kvällspressen innehållsmässigt närmat sig Om viss momsveckotidningarna. Det gäller bl.a. det s.k. faktamaterialet med artiklar om befrielse för perioheminredning, matlagning, fritidsverksamhet och vad det nu kan vara. Även — disk skrift övrigt lättare material utgör en icke oväsentlig del av innehållet i kvällspressen. I synnerhet kvällstidningarnas söndagsbilagor torde under senare år ha fått en funktion som påminner om veckopressens med underhållningsläsning, praktiska råd och tips, personligt hållna reportage och kolumner som belyser enskilda människors vardag. Samtidigt har många veckotidningar gett ökad aktualitet åt artikeloch reportagematerial och därmed närmat sig dagspressen. Det är därför inte att undra på att veckopressen reagerat, eftersom denna press i hög grad skall konkurrera om samma läsare som dagstidningarna. Vidare vill jag också framhålla att man, när det gäller momsen, i dagspressfallet har gjort ett klart avsteg från den grundläggande principen om konkurrensneutralitet. Om dagspress är momsbefriad, borde även den periodiska pressen vara det. Det är, såvitt jag vet, bara i Danmark som man träffar på en liknande form av diskriminering. Dagspressen i Sverige åtnjuter genom friheten från mervärdeskatt ett extra presstöd på omkring 300 milj.kr. om året. Den beskattade delen av övrig periodisk press bidrar med uppskattningsvis omkring 250 milj.kr. till mervärdeskatteuppbörden i landet. Det säger sig därför självt att omfördelningen av resurser i dagspressens konkurrens med periodiska tidskrifter har varit enorm. Man behöver bara ställa beloppen i relation till de olika anslagen till presstöd av skilda slag för att inse detta. De beskrivna förhållandena på tidskriftsmarknaden kan inte få bestå, om man ställer några anspråk på rättvisa i beskattningshänseende och vidhåller de krav på konsumtionsoch konkurrensneutralitet som gäller på mervärdeskatteområdet i övrigt. Gränsdragningen tvärsigenom publikationsområdet är en anomali — där konkurrerande tidskrifter har helt olika ekonomiska förutsättningar. Det kan inte vara rimligt att invänta den situation när det blir nödvändigt med speciella, eventuellt punktvis insatta, stödåtgärder — som medför stora kostnader för statsmakterna — på det viktiga område som tidskriftsutgivningen utgör. Det är mycket bättre att i tid företa en generellt verkande utjämning av de missförhållanden som utvecklingen gradvis har lett fram till.
Fru talman! Redan i mitt svar påpekade jag att det finns problem i denna bransch. Det är helt klart. Jag har, som sagt var, diskuterat dessa problem vid flera tillfällen. se Detta är inte en ny förändring, som har skett under senare tid, utan vi har levt med denna skillnad mellan veckotidningar och dagspress under ett mycket stort antal år. Att i det läge som Sveriges ekonomi nu befinner sig i göra en förändring är det omöjligt att försvara, det tror jag att Rune Rydén också är medveten om. Vi måste dess värre göra många hårda indragningar i den statliga budgeten, och att då göra ett nytt kostnadsåtagande inom denna sektor är svårt att försvara. Därför har jag varit tvingad att ge det svar som jag har givit här i dag.
Fru talman! Det är klart att vi har levt med denna skillnad i många år, men den har accentuerats för varje år som gått, med varje höjning av mervärdeskatten. År 1960 var denna skillnad 4,2 26, när beskattningen infördes. Men i dagsläget är den över 20 26, och därmed har varje konkurrensmöjlighet slagits ut. Jag tror att denna utveckling kommer att accentueras ytterligare inom den närmaste tiden. Budgetministerns farhågor för att en momsbefrielse skulle kosta statsmakterna mycket pengar kan i och för sig vara riktiga. Men jag tror att den kostnad som skulle åsamkas statsmakterna om man tvingas gå in på ett eller annat sätt och genom olika bidrag stödja denna press, kommer att bli väsentligt större än kostnaden för den momsbefrielse man kan ge i dagsläget. Jag tycker att det hade varit riktigare och rimligare om man hade gått på denna generella linje, i stället för att senare tvingas till punktvisa insatser för att rädda en press som då kanske har kommit så långt på fallrepet att möjligheterna att bevara den i nuvarande omfattning inte finns.

Fru talman! Nils Berndtson har frågat mig om regeringen är beredd att tillföra den kommunala sektorn ökade resurser för att motverka en allvarlig nedrustning av den kommunala servicen på viktiga områden. För drygt en månad sedan hölls här i kammaren en ingående debatt om den kommunala ekonomin vid behandlingen av finansutskottets betänkande 1981/82:21. I de riktlinjer för den kommunala konsumtionsutvecklingen som riksdagen därvid antog betonas bl.a. följande. Det är nödvändigt att vidta åtgärder som kan utjämna de finansiella överoch underskotten inom den offentliga sektorn. Detta bör ske på ett sådant sätt att strävandena att bekämpa inflationen underlättas, att den volymmässiga expansionen inom kommunoch landstingssektorn ligger inom en samhällsekonomiskt godtagbar ram och att den skattereform som överenskommits mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet inte äventyras genom fortsatta höjningar av den kommunala utdebiteringen. Jag vill också påminna om att riksdagen våren 1981 fastställde riktlinjer för den kommunala verksamhetens volymutveckling under de närmaste åren, som innebär att volymökningen begränsas till högst 1 96 per år. Dessa riktlinjer ligger fast, och det är alltså fortfarande fråga om en ökning av kommunernas verksamhetsvolym. I ett läge då vi måste föra en stram utgiftspolitik har regeringen i budgetpropositionen mycket klart markerat den stora vikt man lägger vid den kommunala sektorn. Utvecklingen av den kommunala konsumtionen har sålunda prioriterats framför både den privata och den statliga. I den nyligen framlagda kompletteringspropositionen bedöms ökningen för år 1982 t.o.m. bli något större än 1 96, bl.a. med hänsyn till kommunala insatser för sysselsättningen. De senaste årens snabba utbyggnad av den kommunala servicen har bl.a. gjorts möjlig genom att statsbidragen till kommunerna ökat kraftigt. Mellan år 1975 och år 1981 ökade statsbidragen med 140 96, vilket innebär en årlig volymökning på 4,5 90. Vid statsbidragsgivningen till den kommunala sektorn har skatteutjämningsbidragen successivt kommit att spela en allt större roll. Det är viktigt att understryka att vårt skatteutjämningssystem är så utformat att de ekonomiskt svagaste kommunerna har den största nyttan av det. Den kraftiga utbyggnaden under de senaste åren innebär att skatteutjämningsbidragen har fyrdubblats sedan år 1976. Detta gör det möjligt även för dessa kommuner att prioritera så att man kan slå vakt om svaga grupper i samhället. Riksdagens beslut om den kommunala ekonomin för år 1983 motiveras dels av behovet av att hålla tillbaka en volymökning i kommunerna som går utöver 1 96, dels av att i besparingssyfte förstärka statsbudgeten. Åtgärderna rörande kommunsektorn ingår sålunda i en politik som syftar till att åstadkomma en bättre samhällsekonomisk balans och därmed en mer fast ekonomisk grund för bl.a. en väl fungerande kommunal sektor.

Fru talman! De kollektiva omsorgerna har undan för undan utsatts för attacker genom regeringspolitiken. Aktuella försämringar rör som bekant sjukförsäkringen och arbetslöshetsersättningen. Införandet av karensdagar i sjukförsäkringen har kommit att framstå som ett tydligt exempel på regeringens beslutsamhet när det gäller att försämra på områden där det arbetande folket i lång och hård kamp lyckats förbättra sina villkor. Kommuner och landsting har att svara för en stor del av samhällsservicen och de kollektiva omsorgerna, och därför får den åtstramningspolitik som riktar sig mot den kommunala sektorn stor inverkan på breda grupper i samhället. Detta har kanske inte alltid framstått helt klart, bl.a. därför att åtgärderna satts in i olika omgångar. Den ena åtgärden drabbar en grupp, den andra en annan. Ena gången gäller det pensionärerna, andra gången barnfamiljerna osv. De olika sparplanerna har haft stor inverkan på den kommunala ekonomin. Det finns beräkningar, gjorda av kommunförbunden, som visar effekterna av de olika åtgärderna. Åtskilliga miljarder har undandragits kommunerna på detta sätt. Jag skall inte göra någon katalog över olika åtgärder, men klart är att snart sagt varje område av den kommunala verksamheten har drabbats och därmed också stora grupper som är beroende av den kommunala servicen. Till bilden hör att åtstramningarna mot kommunerna sker samtidigt som regeringspolitiken på andra områden leder till ökat tryck på den kommunala servicen. Det finns kommuner som noterar fördubblade socialhjälpskostnader — t.o.m. mer än så. Varför ökar dessa kostnader? Jo, därför att åtstramningspolitiken gör det svårare för människorna att klara sig. Den undersökning som företagits av LO-distriktet i Värmland och som nyligen redovisats påvisar att socialhjälpskostnaderna stiger i takt med arbetslösheten. Ändå är det väl så att dessa effekter ännu inte har slagit fullt ut. Kan regeringen och Karl Boo möjligen föreställa sig effekterna av försämringarna i sjukförsäkringen? Om en arbetare genom införande av karensdagar förlorar betydande belopp vid sjukdom, kan detta mycket väl medföra ökat behov av socialhjälp. Det är en verkligt kortsynt politik som förs från regeringens sida gentemot kommuner och landsting. Man håller på att förvandla den offentliga sektorn till en krisbransch i krisens Sverige i stället för att göra den till en motor i den ekonomiska utvecklingen. Regeringens politik förvärrar arbetslösheten, särskilt bland kvinnor och ungdom, som redan nu utgör en mycket stor del av de arbetslösa. Utöver den direkta negativa sysselsättningseffekten på den kommunala sektorn får denna politik också negativa verkningar för sysselsättningen inom byggnadsverksamhet och industri, när kommunerna inte längre är beställare i samma omfattning som tidigare. Det är också anmärkningsvärt att regeringen driver denna politik utan att befatta sig med frågan om vilka verkningarna blir för samhällsservicen och vilka följderna blir för de enskilda människorna. Det är framför allt den frågan som föranlett interpellationen till kommunministern. Jag tackar för svaret, men jag kan inte godta det synsätt som kommunministern redovisar. I min interpellation har jag åberopat olika attacker mot kommuner och landsting och frågat om regeringen är beredd att tillföra den kommunala sektorn ökade resurser för att motverka en allvarlig nedrustning av den kommunala servicen på viktiga områden. På detta svarar kommunministern med att peka på några av de åtstramningsåtgärder som vidtagits mot kommunerna. Detta visste jag faktiskt — det var därför jag frågade om följderna av denna politik. När jag tar del av kommunministerns svar måste jag låna ett uttryck från ett frågeprogram i TV och säga: ”Har ni uppfattat frågan?” Har det inget intresse för regeringen hur olika statliga beslut inverkat på samhällsservicen? Har ni aldrig funderat över åtstramningspolitikens effek ter på sysselsättningen, sjukoch hälsovården, barnomsorgen, den sociala verksamheten, skolan, kulturen, bostadspolitiken, kollektivtrafiken, ungdomsoch fritidsverksamheten, äldreomsorgen, pensionärernas och de handikappades villkor? Det är ändå om detta det handlar. Jag hävdar att situationen allvarligt försämrats på alla dessa områden. Det är därför jag har frågat om regeringen är beredd att tillföra landsting och kommuner ökade resurser för att motverka en allvarlig nedrustning av servicen. På den frågan svarar inte kommunministern. Det svar kommunministern lämnat kan inte godkännas. Man åstadkommer inte vare sig ”en bättre samhällsekonomisk balans” eller ”en väl fungerande kommunal sektor”, som Karl Boo hävdar, genom att öka arbetslösheten och försämra villkoren för de ekonomiskt svagaste grupperna i samhället. Jag hävdar alltså bestämt att regeringspolitiken hårt drabbar de svagaste i samhället. Detta kommer att belysas av andra företrädare för vpk i debatten. Jag skall därför inte gå närmare in på delfrågorna. Kommunministern anför i sitt interpellationssvar att statsbidragen till kommunerna ökat med 140 96 mellan åren 1975 och 1981 och att detta skulle innebära en volymökning med 4,5 96 per år. Det är möjligt att siffrorna är avsedda att imponera, men det är ju inte relaterade till något. De är inte ställda i förhållande till hur den kommunala sektorn utvecklats. Statsbidragens andel av kommunernas inkomster har i själva verket minskat från 28 90 1975 till 26,8 26 1981, och enligt prognosen för 1983 skall den minska till 2590: Siffrorna i interpellationssvaret ändrar således inget i bilden av att en åtstramningspolitik förts mot kommunerna som allvarligt försvårat deras verksamhet. Kommunministerns siffror bör också ses mot bakgrund av att kommunerna nyligen berövades 3,5 miljarder. Följderna av regeringens politik på olika områden, som är svåra att mäta i siffror, ökar också trycket på kommunerna. Det är alltså inte på det sättet, som kommunministern söker göra gällande, att kommunerna har möjligheter att slå vakt om svaga grupper i samhället. Dessa möjligheter beskärs undan för undan, och de svagare får det ännu sämre. Den långa serien av åtgärder som vållat kommunerna svårigheter omfattar exempelvis senareläggningen av skatteutjämningsreformen, slopade statsbidrag till bl.a. skolbyggnader, minskade statsbidrag till barnomsorgen, minskade statsbidrag till KBT osv. Därtill kommer skattepolitiska och räntepolitiska åtgärder. Den senaste åtgärden, som regeringen nyligen genomdrev med liten majoritet här i riksdagen, var som bekant att beröva kommuner och landsting ca 3,5 miljarder genom att frånta dem skatteunderlag. Jag säger den senaste åtgärden, inte den sista, för man kan befara att fortsättning följer. När regeringsförslaget först presenterades framställdes det som en engångsföreteelse — det gällde ett beräknat överskott i kommunerna för 1983. Det sade exempelvis Karl Boo i en tidningsintervju. Men hur är det med den saken, Karl Boo? Ämnar ni fortsätta på den inslagna vägen? Vad skall annars den expertgrupp syssla med som de borgerliga partierna enats om? Dess uppgift anges vara ”att lägga fram förslag till en permanent konstruktion av denna indragning liksom till mer verksamma metoder att påverka kommunernas volymutveckling och motverka kommunala skattehöjningar”. IT interpellationen har jag pekat på att praktiskt taget inget område av den kommunala verksamheten längre går fritt från prutningar, och i vissa fall är dett.o.m. fråga om nedskärningar. Regeringen har blundat för följderna av åtstramningspolitiken. Det är ingen tillfällighet att jag frågat just kommunministern om regeringen är beredd att tillföra den kommunala sektorn ökade resurser för att motverka en allvarlig nedrustning av den kommunala servicen på viktiga områden. Det bör ju vara kommunministerns uppgift att i regeringen hävda den kommunala sektorns intressen. Tyvärr vittnar inte svaret om någon vilja att värna om den kommunala servicen. Jag måste därför fråga: Skall man tolka svaret så, att kommunministern inte känner någon oro över den försämring av social och annan service som pågår i kommunerna? Är det därtill så, att oviljan att tillföra den kommunala sektorn ökade resurser tyder på att regeringen ämnar fortsätta på den inslagna vägen att beröva kommuner och landsting ekonomiska resurser? I så fall är det mycket oroande för alla dem som på ett eller annat sätt är beroende av kommunal service och kollektiva omsorger.

Fru talman! Jag skall med några exempel från min hemkommun Uppsala visa litet av vad åtstramningen inom den kommunala sektorn kan innebära för barnomsorgen i en sådan kommun. Det är en av de stora kommunerna i Sverige. Där skall man naturligtvis, som på alla andra ställen, spara. Man har från socialförvaltningens-socialnämndens sida sagt att också barnomsorgen måste vara med när det gäller att betala och vidkännas inskränkningar. Man vill för nästa budgetår i första hand spara 700 000 kr. — det är ca 60 96 av de besparingar som skall göras på den sociala sektorn och som skall drabba barnomsorgen. Det har utgivits en promemoria från socialförvaltningen-socialnämnden i Uppsala kommun den 14 april 1982, där man förklarar varför man vidtar de här åtgärderna. Man talar om det skärpta ekonomiska läget och man säger: ”Tiden är därför mogen att se över barnomsorgens organisation i syfte att öka flexibiliteten. Ett sådant syfte har också det statsbidragssystem som träder i kraft 1983.” Vad menar man med att öka flexibiliteten och att se över barnomsorgens organisation? Det verkar väldigt bra och rationellt när man ser det på papperet. I Uppsala har vi under borgerligt styre med Karl Boos partivänner och andra borgare vant oss vid att i alla sociala sammanhang få bottenpositionen, också när det gäller barnomsorgen. Det har yttrat sig i överbeläggningar, naturligtvis, och att man har infört pooler för personalen så att den har fått slängas mellan olika daghem osv. Nu är det emellertid inte längre fråga om ens sådana åtgärder, utan nu är det fråga om direkta inskränkningar och nedläggningar när det gäller daghem eller avdelningar på daghem osv. Detta kommer naturligtvis att drabba de aktuella områdena mycket hårt, och det kommer också att medföra att personal förmodligen avskedas inom barnomsorgen i Uppsala kommun. Småbarnsavdelningarna i Uppsala kommer i stort sett att försvinna. Och det skall man se mot bakgrunden av att den kö som finns i kommunen med barn från noll till två år, alltså spädbarn, är på över 2 000 barn. Men man är alltså mer eller mindre redo att ta bort alla småbarnsavdelningar. Det hela skall lösas genom familjedaghem, har man sagt, men det finns inga pengar i kommunens budget så att man kan satsa tillräckligt på att få fram dagmammor som kan fylla behovet. Beträffande barn mellan tre och sex år står 1 425 i kö. Detta kan jämföras med de planerade nedskärningarna, där det är fråga om att lägga ned barnstugor eller att dela på daghem, så att det till en början blir en direkt minskning med 25 platser. Och detta sker i ett område i staden där det verkligen finns behov av barnomsorg, där det finns många unga familjer och där de sociala problemen är svåra — det område som vi kallar Gottsunda-Valsätra, ett område med många nyinflyttade. Just där plockar man alltså bort dessa daghemsavdelningar. Man kan undra vad de borgerliga politikerna i kommun och regering menar. Det är inte bara ett cyniskt utan också ett mycket kortsiktigt och oförståndigt handlande. Jag vill läsa upp ytterligare ett citat ur den promemoria från Uppsala kommuns socialförvaltning som jag citerade ur tidigare och som är ett bra bevis på det som Nils Berndtson tog upp i sitt första anförande. I de beskrivande avsnitten säger man: ”Utvecklingen för 80-talet visar f. n. inte på någon påtaglig återhämtning vare sig i hushållens eller kommunens ekonomi. De sociala skillnaderna kommer därför med all sannolikhet att bestå eller förstärkas. I områden typ Gottsunda kan arbetslösheten komma att stiga och de många ensamståendehushållen med barn få det svårare att försörja sig. För många hushåll spelar hyresnivån och barnomsorgstaxan stor roll. Privat barntillsyn ryms inte inom budgeten för många. Offentliga sektorns sparåtgärder drabbar också de familjer som lever med små ekonomiska marginaler hårdast. Om en sådan utveckling fortsätter kommer kommunens kostnader för barnomsorg att stiga indirekt genom utbetalning av ekonomisk hjälp. Denna utveckling har redan börjat visa sig genom en ökning av socialbidragen.” Man säger alltså att de nedskärningar som drabbar kommunerna slår hårt mot dem som behöver barnomsorg, mot deras ekonomi. Och på sikt är det fråga om en vansinnig politik, därför att den inte ens ekonomiskt är vettig, eftersom det kommer att bli effekter som slår tillbaka mycket hårt. Vilka följder det blir i ett område som det nämnda, Gottsunda, eller andra motsvarande områden i Uppsala eller andra kommuner torde inte någon nu vara villig att framföra beräkningar om. Det kan bli oerhört stora utgifter att klara människorna i de här områdena, när de blir utsatta för denna hårdhänta behandling. Det är verkligen borgerlig politik i sin prydno som nu får visa sig ute i kommunerna, i Uppsala såväl som på andra ställen.

Fru talman! Jag skall också försöka att konkret med exempel visa hur regeringens ekonomiska politik slår mot kommunernas olika verksamheter och givetvis til syvende og sidst mot de enskilda människorna. Jag har valt att se på det sociala området, bl.a. barnomsorg och handikappfrågor.

Kommunledningen, som är borgerlig med en moderat ordförande, har gått till socialförvaltningen och sagt till om besparingar, besparingar som i årets budget — som skall fastställas i nästa vecka — ligger på 4 milj.kr. Resultatet har blivit — precis som Oswald Söderqvist talade om för Uppsalas del — en omorganisation bl.a. av hela barnomsorgen med förtecknen mer barn, större barngrupper i samma lokaler med i stort sett oförändrad personaltäthet, i vissa fall en försämrad personaltäthet. För Huddinges del innebär detta att över 300 barn skall in på befintliga platser. Dessutom skall barn i olika åldrar blandas. Den här omorganisationen av barnomsorgen är helt framtvingad av regeringens ekonomiska politik och innebär stora kvalitetsförsämringar inom barnomsorgen för barn, personal och föräldrar. Som politiker i socialnämnden i Huddinge har jag aldrig förr fått så många brev från skrämda och oroliga föräldrar och personal. Jag tror att jag har fått 50 brev i den här frågan. De är alltså oroliga för de försämringar som kommer. Så här skriver t.ex. Tjäderns daghems föräldrar: ”Vi är mycket oroliga över den organisationsförändring som föreslås. Redan under dagens förhållanden är personaltätheten låg och en verksamhet något så när i enlighet med barnomsorgens intentioner kan upprätthållas endast tack vare personalens entusiasm, djupa engagemang och offervillighet ——--.

Det finns ett ackumulerat behov av att bygga ut och inte av att skära ned, som man gör nu. Genom att man på det här viset håller nivån oförändrad blir det direkta nedskärningar som förstås ytterst drabbar dem som har det svårast ställt. Exempel kan tas från missbrukarvården, som borde byggas ut kraftigt, men där resurser saknas. Detta kommer i många fall, vilket också har påpekats från förvaltningens personal, från tjänstemän ute i olika distrikt, att strida mot de intentioner och paragrafer som finns i den nya socialtjänstlagen. Vissa åtgärder är alltså rättsstridiga. Som exempel kan jag nämna att läkartimmarna vid våra alkoholpolikliniker dras in. Den uppsökande och förebyggande verksamheten ligger still. I samband med det kan jag nämna attt.ex. i det område där jag bor — förbrukningen bland elever av hasch är ganska stor. Hälften av eleverna har erbjudits att köpa olika former av narkotika. Det är inte bara hasch. Det är LSD, amfetamin och opium. Vad kommer att hända på den här skolan om inte kommunen har resurser att sätta emot denna verksamhet? Behandlingsplatser skjuter man på framtiden i vår kommun. Narkomanvårdsbasen, som är tänkt för att hjälpa ungdomar i svåra situationer, ligger på samma nivå som tidigare, trots att den borde byggas ut. Detta är väldigt nära och konkreta frågor som drabbar dem som bor i Huddinge kommun på ett mycket olyckligt sätt. Socialförvaltningen underbudgeterar också sin budget för att kunna hålla sig inom de ramar som har bestämts. Man vet att det kommer att leda till budgetunderskott. Jag skall ge några exempel, som jag tycker är ganska slående, och jag vill också visa för kommunministern hur budgetförslaget ser ut. Det är extrapris i år. Här är några ”passa på-pris-exempel”, som gäller fram till bokslut. Det är illustrerat med ICA-handelns gubbe — det passar kanske för en borgerlig regering, men jag hade föredragit Konsum. Den ordinära nettokostnaden per helårsplats för daghem är 5 036 kr. Nu underbudgeterar man, så att man kommer på ett budgetpris om 1 938 kr. Det ger givetvis ett underskott i slutänden, men man är tvingad att göra så här. Den ordinära kostnaden för socialbidrag per hjälptagare är 3 520 kr. Man underbudgeterar det med 300 kr. Det ordinära priset per plats i ålderdomshem är 23 090 kr. Man underbudgeterar det, så att man kommer ned på 20 705 kr. Så håller man på och tråcklar och tråcklar. Det är förstås helt vansinnigt. I Stockholm råkar också barnomsorgen illa ut. Enligt ett moderatförslag skall man spara 500 miljoner genom att halvera antalet nya platser på daghem. Partierna, utom givetvis vpk, är överens om att minska utrymmet på daghem för att på det viset spara 20 miljoner. Moderaterna säger att man har överskattat behovet av fritidshem och vill skära ned där. Samtidigt redovisar socialförvaltningen stor brist på fritidshemsplatser inför hösten. Över 500 mellanstadiebarn har sagts upp för att nybörjarna skall få plats. Också här är det barnen som drabbas av politikernas felaktiga spariver. Denna spariver, påhejad av regeringen, kommer att kosta samhället mycket pengar, men det kommer att tas över andra konton och det kommer att bli mycket dyrare än om man satsade på ett riktigt sätt i dag. Invandrarbarnen drabbas på ett annat vis av regeringens ekonomiska politik. Jag kan ta ett exempel från Huddinge. Där har vi inom förskoleverksamheten 38 olika språk representerade. Redan i budgeten för 1982 är antalet hemspråkstimmar oförändrat, trots att barnantalet har ökat från föregående år. Minimigränsen för att få statsbidrag är 4 tim. per barn och vecka. Under våren 1982 kommer fler hemspråkstimmar att förbrukas än vad som beräknats. Detta innebär att man inför hösten skär ner ännu mer än vad som ursprungligen var avsett. För de äldre i Huddinge kommun blir det avgiftsökningar. Det är små summor, men de drabbar enskilda människor mycket hårt. Exempelvis kommer avgiften för fotvård att öka från 20 till 30 kr. Det låter litet, men det är kännbart för dem som har att betala. Priset för städhjälp — som vi vet är en mycket viktig del av omsorgen om de äldre, viktig för att de skall kunna bo kvar i sina lägenheter på äldre dagar — kommer att öka från 40 till 60 kr. per gång. Hemtjänsten bygger man inte ut såsom man borde, trots att hjälpbehovet just i vår kommun ökar mycket kraftigt, därför att antalet människor i åldrarna över 80 år ökar. Och då behövs mycket hemhjälp. Handikappade drabbas också av regeringens politik. Under loppet av ett år har en rad politiska beslut fattats som sammantagna inneburit kraftigt försämrade levnadsförhållanden för handikappade. En mycket stor del av nedskärningarna har drabbat det socialpolitiska området. De beslutade försämringarna slår mot de handikappade från flera håll samtidigt. Kraftiga avgiftshöjningar inom sjukvården, färdtjänsten och den sociala hemtjänsten samt försämringar av det kommunala bostadstillägget innebär att levnadsomkostnaderna stiger. Vi vet att matpriserna har ökat med 100 96 sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Och hyrorna har ökat med 85 96 på de här sex åren. Sänkta sjukbidrag, förtidspensioner, livräntor, handikappersättning och vårdbidrag gör att också inkomstsidan försvagas mycket kraftigt för de handikappade. Till detta kommer höjningarna av de vanliga levnadsomkostnaderna. Det här är angrepp mot det sociala trygghetssystemet som man inte kan acceptera. Nya beräkningsgrunder för basbeloppet ger försämringar för bl.a. handikappersättning, vårdbidrag till föräldrar med handikappade barn, livräntor, sjukbidrag och förtidspensioner. Införandet av karensdagar — så kommer det uppenbarligen att bli — utgör också ett allvarligt hot mot handikappade. Nya regler för statsbidrag till den kommunala färdtjänsten har redan medfört försämringar i många kommuner. Minskade statsbidrag till kommuner och landsting betyder uppenbar risk för sämre handikappinsatser, särskilt för hälsooch sjukvård, rehabilitering — den glömmer man nästan helt bort nu för tiden —, hjälpmedelsförsörjning, omsorgsverksamhet, färdtjänst och hemtjänst, som jag redan har nämnt. När det gäller pensionstillskotten betyder de sämre beräkningsgrunderna att en förtidspensionär får ett inkomstbortfall på 124 kr. i månaden. Nu har man höjt pensionstillskotten med 2 26, men det kompenserar inte försämringen. Höjningen är på 30 kr. per månad. Försämringen är alltså 94 kr. per månad. Jag tycker det är väsentligt att understryka att det är framför allt förtidspensionärerna som drabbas av försämringen av basbeloppet. Denna försämring drabbar människor som redan i dag lever på marginalerna. Ett stort antal av dessa människor har aldrig fått chansen till ett förvärvsarbete. De har blivit förtidspensionärer i unga år, utan att ha kunnat bygga upp de tillgångar som ett långt yrkesverksamt liv ändå ger möjlighet till. Jag skulle vilja fråga kommunministern — eftersom han uppenbarligen inte har förstått intentionerna med Nils Berndtsons interpellation: Har regeringen egentligen förstått följderna för enskilda människor av den brandskattning som regeringen håller på med av kommunerna? Vad kommer att hända med den kommunala ekonomin, och vad kommer att hända med människorna som bor i kommunerna?

Herr talman! Vi har hört om den nedrustning av den kommunala verksamheten som ställer människor utan arbete. Arbetslöshet är för de människor som drabbas det mest förödande som kan tänkas, både ekonomiskt och socialt. För samhället får det på sikt samma konsekvenser — ett sjukt samhälle. Trots detta drar sig inte regeringen för att vidta upprepade åtgärder som ofrånkomligen leder till ökad arbetslöshet. Vad det nu handlar om är regeringens åtstramningspolitik mot den kommunala sektorn och det senaste beslutet att ta ifrån kommunerna och landstingen ytterligare ca 3,5 miljarder kronor och vilka följder det får för de anställda inom denna sektor. Den s.k. offentliga sektorn har hittills varit förskonad från det gissel som arbetslöshet innebär. En anställning inom den offentliga sektorn har alltid varit eftertraktad. Det har ansetts innebära en trygg anställning. Man riskerade inte att bli arbetslös som inom den privata verksamheten. De som sökte till den offentliga sektorn bortsåg från den lägre lönen i jämförelse med exempelvis industrin. Den lägre lönen ansågs kompenseras av just tryggheteni jobbet och vissa sociala förmåner vid bl.a. sjukdom och avgång som gav intjänt tjänstepension. Nu har de borgerliga regeringarna med sina sparpaket raserat inte bara tryggheten i anställningen, utan man är på väg att rasera det sociala trygghetssystem som många offentligt anställda under ett helt arbetsliv betalat med en lägre inkomst. Anställningstryggheten är hotad. Enbart inom Kommunalarbetareförbundet — som organiserar den lägre personalen — finns nu upp emot 2 000 arbetslösa medlemmar. Av de arbetslösa är 87 90 kvinnor och 26 90 ungdomar mellan 16 och 24 år. De största yrkesgrupperna bland de arbetslösa är sjukvårdsbiträden, städare, köksbiträden, barnskötare, samariter och dagbarnvårdare. SHSTF — Hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund, som organiserar vidareutbildade sjuksköterskor — redovisar drygt 1000 arbetssökande. Denna arbetslöshet beror inte på att det är brist på arbete utan på de åtstramningar som kommuner och landsting har tvingats till av regeringens ekonomiska politik. Jag vill påminna kommunministern om att det inte är så länge sedan som det var stor konkurrens om just den här arbetskraften. Det stora problemet då var att man inom vissa verksamhetsområden, exempelvis inom sjukoch hälsovården samt barnomsorgen, hade en så hög omsättning bland sin personal och så stora svårigheter att nyrekrytera att verksamheten på nybyggda institutioner inte kunde sättas i gång, och de som var i gång gick på halvfart. Den fackliga organisationen inom Kommunalarbetareförbundet i Stockholm startade på eget initiativ en undersökning för att utreda och komma till rätta med personalsituationen. Organisationen ansåg att situationen var ohållbar. Nyrekrytering och utbildning av personal tog alldeles för stor del av den totala budgeten, och verksamheten fungerade dåligt. I dag är bilden den motsatta. Ingen törs byta jobb av risk att bli arbetslös. Det finns nu plötsligt överskott på även välutbildad personal såsom sjuksköterskor och förskollärare, som för bara ett år sedan togs emot med öppna armar. Och det beror inte på att utbildningskapaciteten är för stor utan på åtstramningen i kommunerna. Ändå har vi inte sett resultatet av den senaste åtstramningen, där man nu inom olika förvaltningsområden är i full färd med att utarbeta en ny bantad budget. Det räcker inte längre med att dra ner på personal, nu riskeras hela verksamheter om man skall klara de budgetramar som står till buds. Hur arbetsmarknaden ser ut visar ett exempel från Stockholm. Till en nyligen öppnad vårdcentral fanns 70 undersköterskor som sökande till totalt 9 skötersketjänster. Vpk-gruppen besökte för ett par månader sedan länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar över hela landet för att informera sig om situationen på arbetsmarknaden. Själv var jag i Kalmar och Nybro. Kalmar län har drabbats hårt av arbetslöshet genom företagsnedläggningar och minskning av anställda. Där berättas av en arbetsförmedlare att till en nyöppnad vårdcentral i Nybro med totalt 80 tjänster fanns 2 000 sökande. Det var naturligtvis inte 2 000 personer som hade sökt tjänsterna — många hade sökt flera tjänster. Det fanns, berättas det, vidareutbildade sjuksköterskor som sökte städjobb vid vårdcentralen för att få ett jobb på hemorten. I Växjö sökte 20 personer en underskötersketjänst. Det är ett kvalificerat slöseri med både utbildning och människor. Vad vår hälsooch sjukvårdsminister Karin Ahrland har sagt om sjuksköterskors ovillighet att arbeta visar på stor okunnighet om den verkliga situationen för sjuksköterskorna på dagens arbetsmarknad. Ett exempel är att sjuksköterskor söker sig till Norge för att få fasta jobb. Sjuksköterskeutbildningen är inte längre en garanti för att få ett säkert jobb, som det var för bara ett år sedan. Hurudan situationen är visar den irritation som nu finns mellan olika yrkesgrupper inom vårdsektorn. Utbildade sjuksköterskor tar de jobb som finns, och självklart får de med sin utbildning företräde vid sökandet av mindre kvalifikationskrävande biträdesjobb. Personalpoolerna som de anställda har tvingat fram krymps nu. Vikarier och timanställda sägs upp, och vi är tillbaka vid det system som rådde när jag själv sökte ett kommunalt jobb i slutet på 1940-talet. En lång vikarielista fanns, och förvaltningarna hade bara att välja. Man vågade inte gå ut — för att inte missa telefon och därmed ett eftertraktat vikariat. Samma system har återinförts. ”Att hålla sig hemma vid telefonen. Att vänta och vänta. De kan ju ringa från sjukhuset.” Så beskriver Ulla Nilsson, ensamstående trebarnsmor i Örnsköldsvik, sin situation. Ulla är ett av många arbetslösa sjukvårdsbiträden som får jobba på nåder någon enstaka dag då och då. Hon har arbetat i sjukvården sedan 1978 men aldrig haft någon fast tjänst. Det är en annorlunda beskrivning av verkligheten än den Karin Ahrland har gjort. Sjuksköterskor som har fått ett annat jobb törs helt enkelt inte ta ett semestervikariat för att inte missa det jobb de har.

Fru talman! Jag tänkte i korthet beröra främst vad som sker i kommunerna på kulturoch skolområdet. Så sent som i förra veckan hade jag en diskussion med utbildningsministern om vpk:s recidivärende, folkbiblioteken. Jag tog Örebro som exempel. Där planerar man att lägga ned 12 av 19 biblioteksfilialer. Man skulle också kunna nämna Tensta-Rinkebyområdet i Stockholm, där det bor 60 96 invandrare. Där halveras bokinköpen, och främst drabbar detta invandrarspråken. Man planerar att i ännu högre grad hålla stängt under sommarmånaderna, detta i en stadsdel där de flesta över huvud taget inte har råd med semester och där biblioteket utgör en träffpunkt. Även öppethållandetiderna under veckorna kommer att bli kortare. Folkbibliotekens utarmning drabbar alltså främst barnen, ungdomen och invandrarna, liksom också de äldre i glesbygdskommunerna. Det är inte bara folkbiblioteken som fått vidkännas en minskning av statsanslagen, i den senaste budgetpropositionen uppgick minskningen till 3 miljarder kronor. Även all annan kulturell verksamhet har drabbats. Som jag tidigare sade är det i första hand barn och ungdom som kommer i kläm. Trots alla fagra målsättningar som lades fast i samband med att den dåvarande borgerliga regeringen lade fram sin barnkulturproposition, kan vi i dag konstatera att det är ett ytterst litet antal barn — främst i storstadsområdena — som under sin uppväxt över huvud taget får se levande teater. Det är också ett mycket litet antal barn och ungdomar som får tillgång till annan kultur än den kommersiella. Detta gäller musik, teater och dans. Vad det här kommer att leda till på sikt kan man naturligtvis bara sia om, men faktum är att barn och ungdom i dag skolas in i ett språk och en kultur som klart strider mot de kulturpolitiska mål riksdagen enhälligt har satt upp. Även om regeringen försöker försvara sig med att de statliga anslagen inte har krympt så snabbt som anslagen på många andra områden, drabbas kulturen, som ju främst bedrivs inom kommunerna, mycket hårt av nedskärningarna inom den offentliga sektorn. Författare, bildkonstnärer, musiker och sångare tystas ned och motas ut bakvägen till följd av kommunernas kraftiga hyreshöjningar liksom också till följd av höjningar av avgifterna för t.ex. gas och elektricitet. Jag kan ta ett mycket konkret exempel från min egen stadsdel, Söder. Där försvinner nu i rasande takt alla konsthantverkare, därför att de under enbart de senaste åren har drabbats av 300-400-procentiga hyreshöjningar. Här gäller det lokaler som ägs av Stockholms kommun. Vidare stängs ungdomsgårdar och fritidsgårdar. Också här kan man gå från kommun till kommun. Och skolorna rustas ned. Jag kan i detta sammanhang inte låta bli att erinra om borgarnas storslagna —- inte minst då moderaternas — paroller under valrörelsen 1976 om mindre klasser. Vad har blivit av dessa mindre klasser? Jo, det har blivit lärarlösa lektioner. Värst drabbas naturligtvis eleverna i de fattiga kommunerna. De skilda besparingspropositionerna har undandragit skolan hundratals miljoner i statsbidrag totalt sett. Detta besparingsnit har inte bara drabbat undervisningen genom det senaste jippot med lärarlösa lektioner, utan det har också gått ut över skolsociala förmåner. Framför allt resurssvaga kommuner, t.ex. Botkyrka, tvingas spara in på skolmåltider, läromedel och skolkuratorstjänster. Det finns undersökningar som visar på att kommunerna sparat över 130 milj.kr. bara på skolmåltider och läromedel under ett år — 1981. Besparingen på skolmaten är så stor som 90 miljoner. Trots den kraftiga inflationen satsas det alltså mindre på mat än för ett år sedan. Detta innebär då att skoltrötta elever tvingas att dessutom gå hungriga från skolorna. Detta är, som tidigare talare så klart framhållit, en asocial politik regeringen bedriver som hela tiden riktas mot samhällets svagaste grup

Fru talman! Erfarenheterna från de borgerliga regeringarnas och riksdagsmajoritetens olika beslut och åtgärder visar att borgerlig politik är ett hot mot tryggheten och den i olika sammanhang så omskrutna välfärden. Den nuvarande mittenregeringen skiljer sig inte från tidigare regeringar då det gäller ständiga attacker mot solidaritet och mot social rättvisa.

Det är den gamla ”vi sitter i samma båt”-propagandan. 24 maj 1982 Minskade och förändrade statsbidrag till kommunerna har redan lett till sämre service, nedskärningar på social omsorg och äldreomsorg och försämringar inom skolans område och ett allt fattigare fritidsutbud och kulturliv — såsom här redan har påtalats i debatten. Regeringens och den borgerliga riksdagsmajoritetens olika åtgärder har också slagit hårt på bostadspolitikens område, och jag skall något uppehålla mig vid det. Detta har bl.a. inneburit en ökad hyresutplundring. Det har inneburit minskade bostadsbidrag, slopade bosättningslån, slopade underhållslån, slopade hyresförlustlånemöjligheter. Man har slopat möjligheterna för kommunerna till tomträttslån och markförvärvslån. Det har inneburit en upptrappning av den garanterade räntan på bostadslånen, och inte bara det utan också en extra upptrappning för vissa årgångar hus — för att nu ta några exempel. Under de senaste två åren har man exempelvis tagit beslut om minskade räntesubventioner för hus byggda mellan 1958 och 1974. Samhällsstödet till hyreshusboendet minskade därigenom med 235 milj.kr. Privata fastighetsägare fick i det sammanhanget genom en s.k. omfördelning av bostadsstödet 200 milj.kr. Man har, som jag sade, slopat möjligheterna till underhållslån och till hyresförlustlån. De här bägge åtgärderna sammantaget medför omkring en tusenlapp högre hyra för en normal hyresgäst. Minskningen av räntesubventionerna kan beräknas medföra en fördyring med ungefär 400 kr. per år av en normallägenhet. Den extra upptrappningen av räntebidragen motsvarar ungefär 800 kr. per år och lägenhet. Bostadsbidragen har varit föremål för kraftiga förändringar och försämringar. År 1975 hade 661 000 hushåll bostadsbidrag. I maj 1981 hade den siffran minskat till 397 000, dvs. mer än 260 000 hushåll hade fallit bort ur systemet på grund av att regeringen och riksdagsmajoriteten inte följt med i det som har hänt på det här området. Statsbidragsandelen till bostadsbidragen har sänkts både beträffande statskommunalt bostadsbidrag, det s.k. SKBB, och beträffande kommunalt bostadstillägg till folkpension, KBT. För SKBB har andelen sänkts från 43 90 till 38 20 och för KBT från 38 2 till 25 26. Självfallet är detta kännbart för kommunerna. Försämringar har genomförts för pensionärerna dels genom en ändring av beräkningsgrunder, dels genom införandet av en nedre hyresgräns. De flesta pensionärer har därigenom fått en höjning av sina boendekostnader med över 1 000 kr. per år. Hälften av studiemedlen räknas numera in i den bidragsgrundande inkomsten, vilket innebär att de studielån som skall återbetalas räknas som inkomst. Många studerande mister därigenom hela sitt bostadsbidrag. Höjningarna av de nedre hyresgränserna har skett vid fyra olika tillfällen under de borgerliga regeringarnas tid. Den senaste ser ut att innebära att de flesta som har bostadsbidrag förlorar 960 kr., dvs. nästan 1000 kr., per es år. Jag har, fru talman, velat anföra de här exemplen, samtidigt som jag vill säga att det inte är fråga om någon fullständig redogörelse. Också på andra områden med anknytning till bostadsoch markpolitiken har de borgerliga regeringarna och den borgerliga riksdagsmajoriteten genomfört förändringar som innebär klara försämringar för de boende, framför allt för hyresgästerna. Olika försämringar på bostadspolitikens område har gjort det oerhört mycket dyrare för kommunerna. Det handlar här om miljardbelopp. För de boende och framför allt för vanliga hyresgäster innebär det ökningar av boendekostnaderna med mellan 1000 och 2 000 kr. per år bara sedan 1980. Det är alldeles klart att det här på intet sätt kan betecknas som någon rättvis politik eller som en fördelningspolitik i hyresgästernas intresse. Tvärtom är det så att hyreshöjningarna under den borgerliga regeringens tid har varit betydligt större än under någon tidigare period. Det är en utveckling som går allt hastigare. Mot bakgrund av de försämringar som har skett genom beslut i denna kammare på förslag från borgerliga regeringar är det inte möjligt för kommunerna att klara att ta de stötar som de boende och hyresgästerna har fått. Jag skulle i det här sammanhanget vilja fråga kommunministern: På vilket sätt kan de åtgärder som jag något har redogjort för utjämna de finansiella överoch underskott inom den offentliga sektorn som kommunministern talar omiisitt interpellationssvar? Jag vill be kommunministern att med något exempel svara, på vilket sätt dessa åtgärder på bostadspolitikens område kan medverka till någon förbättring när det gäller den offentliga sektorn. Vidare vill jag fråga: Hur kan de försämringar som har vidtagits då det gäller kommunernas möjligheter att bedriva en socialt inriktad bostadspolitik medverka till, som kommunministern också säger i interpellationssvaret, en väl fungerande kommunal sektor? Nej, fru talman, det är naturligtvis på det sättet att just regeringens beslut på bostadspolitikens område och då det gäller bostadsoch markpolitik i allra högsta grad har bidragit till att försämra levnadsstandarden för människorna ute i kommunerna, och framför allt då för de vanliga hyresgästerna. Det är helt klart att denna utveckling inte kan få fortsätta. Kommunerna klarar inte, inom ramen för sin verksamhet, att fortsätta att ta stötarna av den här regeringens politik, hyresgästerna klarar inte längre att betala ständiga hyreshöjningar, pensionärerna kommer inte längre att klara en fortsatt försämring av sina bostadstillägg, osv. Jag måste i det här sammanhanget faktiskt fråga kommunministern: Är kommunministern verkligen till freds med den utveckling som har skett på bostadspolitikens område då det gäller försämringen gentemot kommunerna, som jag här har gett en del exempel på?

Fru talman! Vi har ju fått en redovisning från många kommuner om olika problemställningar, och självfallet skall jag icke i den här debatten gå in och göra några bedömningar av hur enskilda kommuner gör sina prioriteringar. Jag skall mera allmänt svara på de frågor som har varit aktuella under överläggningen. Jag vill ändå på en gång ge mycket klart besked om att regeringens åtgärder på skilda områden självfallet sammantaget är åtgärder som skall ge goda förutsättningar för att både hålla hög sysselsättning och på lång sikt klara de kommunala omsorgerna. Jag tror att debatten vinner mycket på att vi kan vara eniga om målsättningen — sedan kan vi diskutera enskildheter i det hela. Jag vill också med en gång säga att det givetvis är viktigt att vi i sådana här debatter tar fram människorna bakom de schabloner vi ofta använder. Det är väl ungefär vad som allmänt är intressant och viktigt i den politiska debatten. När det gäller kommunerna kontra staten är det rent allmänt självklart att de olika nivåerna bör sammanvägas för att man skall nå ett gott resultat. Därför vill jag bara erinra om vad jag sade delvis i interpellationssvaret, att om vi har ett stort budgetunderskott i statsbudgeten, är det naturligtvis viktigt att vi ställer oss frågan: Hur kan vi vidta åtgärder för att förändra den bilden och därmed, som vi allmänt uttrycker det, rätta munnen efter matsäcken? Detta gäller på alla nivåer i samhället, det gäller enskilda — det kommer vi inte ifrån. Därför är det väl så, och det kan självfallet vara politiskt taktiskt betonat från vpk:s sida, att man bortser från alla dessa grundläggande fakta och mer går in på att beskriva en situation för att ta fram olika problem. Jag vill bara mycket bestämt hävda att en politik som gör det möjligt att hålla tillbaka inflationen, kostnadsutvecklingen, främjar både den kommunala verksamheten och alla de svaga grupperna i samhället, som drabbas hårdast vid en stark inflationsutveckling. Det är därför, som jag ser det, angeläget att betona att åtgärder för att bringa ned det statliga budgetunderskottet i sin tur bör leda till att behovet av upplåning på den statliga sektorn blir mindre. Därmed kan man hålla tillbaka en ränteutveckling som är ogynnsam. Också den kommunala sektorn får positiv effekt av detta. När det gäller den finansiella situationen ute i kommunerna råder ingen tvekan om att de bedömningar för 1983 som vi förut har diskuterat här i kammaren pekar på en gynnsam utveckling. Det finansiella sparandet har ju successivt ökat under år 1981 och beräknas öka också under 1982. Översiktliga kalkyler för 1983 pekar på en betydande förstärkning av det finansiella överskottet. Det är det som har varit grunden för att vi från regeringens sida lagt fram förslag, som riksdagen sedan har antagit, om förändringar beträffande det finansiella överskottet kontra statsbudgeten. I övrigt vill jag gärna säga att förutsättningarna för det goda finansiella läget för 1983 är rätt många. Jag vill peka på att vi bl.a. fått en allmän fastighetstaxering som ger nya inkomster i kommunerna. De skattepliktiga sociala ersättningarna har tillfört det kommunala skatteunderlaget mer än vad som tidigare beräknats. Skatteunderlaget har ökat snabbare än prisoch lönekostnaderna. Den kommunala konsumtionen har anpassats i riktning mot de förutsättningar som har ställts upp. Momsen har sänkts. Kommun erna har fått nytta av de tidigare sänkta arbetsgivaravgifterna. Detta är bara några saker som pekar på den hyggligare finansiella situationen för kommunerna. Vi har nu också fått redovisningar över budgetutfallen för 1981. Självfallet är förhållandena olika i olika kommuner, men vissa redovisningar ger vid handen att det på sina håll har varit ett mycket gott utfall. Det kan då härledas till den totala situation som jag här tidigare beskrivit.

Det visar att vi måste föra en restriktiv utgiftspolitik på skilda områden. Men i den restriktiva utgiftspolitiken har den kommunala sektorn ändå på så sätt prioriterats att den har plustecken framför sig medan andra sektorer endast har minustecken. Det är alltså ytterligare ett försök att rätta mun efter matsäcken, och det vill jag ytterligare betona. Så till frågan om sysselsättningsökningen i kommunerna. Jag vill bara erinra om vad långtidsutredningen redovisar i sitt betänkande, nämligen att en ökning av den kommunala konsumtionen på 3,8 26 per år beräknas leda till att antalet kommunalt anställda sammanlagt under den aktuella perioden 1979-1985 kommer att öka med 300 000 personer. Vi vet att ett ökande antal människor söker sig ut på arbetsmarknaden under denna period. Det rör sig om ett antal av 140 000 personer. Det betyder alltså att 160 000 personer skall tas från den tillverkande och konkurrerande sektorn.

Jag har velat ta fram detta, eftersom det är denna trend som regeringen har ansett det viktigt att ändå något förändra. När det gäller de åtgärder och satsningar som gjorts på sysselsättningen vill jag gärna säga att även om vi inte kan vara nöjda, så har dessa åtgärder ändå gett ett resultat som i omvärlden väcker en viss uppmärksamhet. Både de socialistiskt styrda länderna och de mer konservativt styrda länderna redovisar många gånger tredubbelt högre arbetslöshetssiffror än vi. Det visar att vi ändå gjort en balansering som ur flera synpunkter kan betraktas som ett föredöme. Jag har sagt det tidigare men vill gärna säga det en gång till att jag har gjort några resor och därvid funnit att man börjat diskutera hur vi kunnat hålla en så hög sysselsättning, när hela omvärlden har så fruktansvärt stora bekymmer. Man frågar sig också hur vi i detta läge har kunnat behålla en så hög personlig levnadsstandard som vi har i det här landet. Det tycker jag att vi på något sätt någon gång kan få erinra om i sådana här sammanhang. Jag är självfallet angelägen om att understryka att de som har problem är de som är utan sysselsättning och som kommer att bli utan sysselsättning. Därför måste alla åtgärder vidtas — och det är också regeringens intentioner — för att man skall komma till rätta med problemen och förebygga de problem som skulle kunna uppkomma. Just det senare gäller den avvägning som görs gentemot den offentliga sektorn. När det gäller insatserna mot arbetslösheten har de åtgärder som vidtagits mot ungdomsarbetslösheten väckt mycket stor uppmärksamhet ute i omvärlden. Min taltid är nu slut, men jag får kanske vid något senare tillfälle möjlighet att kommentera de olika synpunkter som har förts fram.

Fru talman! Det är inte alls så, Karl Boo, att vpk bortser från grundläggande fakta när det gäller de här ekonomiska frågorna. Men vi underkänner den metod med vilken regeringen tror sig kunna lösa problemen. Man säger att åtgärderna rörande kommunsektorn ingår i en politik som syftar till att åstadkomma bättre samhällsekonomisk balans och även en väl fungerande kommunal sektor. Då måste man fråga sig: Är detta framgångsvägar som är möjliga? Det påståendet från regeringens sida underkänner vi alltså. Jag skall ta upp frågan om sysselsättningen, eftersom den är viktig i det här sammanhanget. Jag tror att regeringen har fel i sin syn, att kommunerna konkurrerar med den andra sektorn, som Karl Boo säger, om arbetskraften. Vi skall komma ihåg att kommunerna har anställt människor i en tid när industrin har stött ut människor. Vi skall också komma ihåg att efterfrågan på arbetskraft inte är det utmärkande draget för industrin i dag, med betydande arbetslöshet. Vi skall vidare komma ihåg att exempelvis exportindustri och offentlig verksamhet vanligtvis inte efterfrågar samma arbetskraft, vare sig i fråga om utbildning eller i fråga om lokalisering. I Ekonomisk Revy nr 3 finns det en artikel av Karl Knutsson, Kommunförbundet. I den artikeln tar han upp just de här frågorna. Han pekar på att kommuner och landsting under 1970-talet svarade för en sysselsättningsökning på 40000 personer per år, medan industrin under samma period minskade sysselsättningen med ca 20 000 arbetstillfällen per år. Karl Boo nämnde långtidsutredningen. Karl Knutsson polemiserar mot utredningens synsätt, att den kommunala sektorns expansion skulle ha utgjort någon restriktion för industritillväxten. Han säger stillsamt: ”Ett sådant påstående kan ifrågasättas om man beaktar att av de personer, som under senare delen av 1970-talet fick jobb inom kommunsektorn utgjorde kvinnorna drygt 80 procent och de deltidsanställda omkring 60 procent.” Vidare frågar Karl Knutsson: ”Hade industrin rekryterat dessa? Knappast, risken för att de inte alls fått jobb i stället får bedömas som stor.” Jag tror att man måste vara på det klara med att arbetslöshetssiffrorna, utan den kommunala sektorns expansion, hade varit betydligt allvarligare än de redan nu allvarliga siffrorna är. När det gäller att bekämpa arbetslösheten hade det kanske varit ännu svårare för regeringens talesmän att utropa: Hurra, vad vi är bra! Man måste alltså se på de här faktiska realiteterna. Men jag vill också återknyta till resonemanget om regeringspolitiken allmänt, hur den stramar åt och stryper åt för kommunerna. Jag skall ta ett exempel från min egen hemkommun, Linköping. För ett år sedan räknade man med att olika regeringsåtgärder betydde 60 milj.kr. för kommunen. Det motsvarar ett utdebiteringsbehov på 1:50 kr., eller omräknat 3 000 platser i daghem. Skulle man nu i landsting och kommun kompensera sig för det beslut som fattades den 14 april, handlar det om ytterligare 1:10 kr. för en linköpingsbo och ännu mer för den som bor i Motala, Norrköping eller i någon annan kommun i Östergötland. Vad är det som man nu sitter och räknar på? Jo, vad den planerade skatteomläggningen kommer att kosta kommunerna. Det är sannerligen inte fråga om några småsummor. Det sägs att utan kompensation får man beräkna att utrymmet vid oförändrad utdebitering skulle minska med 5,4 90 i Linköping fram till 1985. Det skulle, som en tjänsteman sagt, givetvis innebära katastrof, och det skulle leda till åtgärder i icke ordnade former, bl.a. massavskedanden. Därför menar jag att de av Karl Boo i interpellationssvaret redovisade siffrorna beträffande ökningen av statsbidragen från 1975 inte är så mycket värda, i belysning av vad regeringen har gjort — och framför allt nu gör — i fråga om attacker mot kommunerna.

Fru talman! Karl Boo sade att det finns goda förutsättningar för sysselsättning och omvårdnad — jag tror att det var det ordet som han använde. Det betyder underförstått att han anser att detta inte är något problem. De argument från olika håll som vi i vpk-gruppen har radat upp oroar tydligen inte regeringen nämnvärt. Det bådar mycket illa inför framtiden. Många kommuner står ju på branten, och det har de gjort länge. Det har vi känt i Huddinge kommun, som tillhör de fattigaste kommunerna runt Stockholm. Men aldrig tidigare har det varit så svårt att få ihop en budget på det sociala området. Jag vill ge ytterligare några exempel från de diskussioner som har förevarit det förslag till budget som nu föreligger. När det gäller den gemensamma administrationen på socialförvaltningen har det diskuterats en reducering av utbildningsoch informationsanslagen. Det kan tyckas att det inte är så märkvärdigt och att det kanske kan accepteras i den allmänna besparingsivern. Men i slutändan får det förstås effekter på olika verksamhetsgrenar. Det har sagts att man skall slopa skjutsningen till deltidsförskolorna. I det ligger givetvis en sysselsättningsminskning för någon människa. Det innebär att det inte blir någon besparing, eftersom den människan också måste leva. Det har talats om att man skall slopa barnvårdarverksamheten. Då ryker sysselsättningstillfällen för kvinnor, vilket gör att inte heller den åtgärden innebär en besparing. Till det kommer att den medför försämringar för de kvinnor som har sina barn inom barnomsorgen, liksom för barnen. Man har diskuterat en indragning av hemtjänsten åt barnfamiljer. En annan social försämring som föreslogs var att man till hälften skulle slopa feriebarnsverksamheten. Nu blev det inte så, men bara det faktum att det Nr 154 förekommer sådana diskussioner på dessa mycket viktiga områden är Måndagen den oroande. 24 maj 1982 Det har också förts ett resonemang om att delprogrammet Uppsökande och förebyggande fältarbete skulle utgå. Det är ju inte klokt! Uppsökande och förebyggande arbete är en jätteviktig bit inom t.ex. missbrukarvården. Man har diskuterat nedskärningar i fältanslag på olika nivåer och nedläggningar av kontaktcentraler, vilka har en oerhört stor betydelse för de människor som besöker dessa. Man har fört diskussioner om socialjouren skall läggas ned och chefsjouren utgå. Förslaget att man inte skulle anordna inackorderingshem för alkoholmissbrukare har varit uppe till diskussion, och man har föreslagit en indragning av den medicinska delen vid alkoholpoliklinikerna. Nu är det också bestämt att läkarna vid alkoholpoliklinikerna skall dras in. Man har också lagt fram förslag om indragning av konsultläkartimmar och en nedläggning av narkomanvårdsbasen. Det är farligt att man i ett kommunalt budgetarbete ens kan diskutera en sådan sak. Indragningen av trivselanslagen till dagcentralerna drabbar äldreomsorgen. Det har diskuterats att man skall dra in utbildningstimmarna inom hemhjälpen, vilket är ett dåligt förslag, som skulle få stor negativ betydelse om det genomfördes. Reduceringar när det gäller anslaget för städbussen, antalet nattbiträden på servicehusen och terapins materialanslag samt indragningar av terapilokaler och terapibiträden är ytterligare exempel. Det är indragningar och nedskärningar på i stort sett alla verksamhetsområden som omfattas av den sociala budgeten. Varför förs dessa diskussioner? Jo, därför att kommunerna är så pressade av regeringens ekonomiska politik. De måste t.o.m. nagga på dessa viktiga verksamhetsområden. Som flera redan har sagt är det til syvende og sidst inte några besparingar man åstadkommer, eftersom åtgärderna föder arbetslöshet och kostnader på andra konton, när man i ett senare skede skall reparera skadorna. Egentligen är det ett stort slöseri med människor och resurser som har byggts upp under många år. Det behöver kanske inte påpekas att arbetslösheten i detta land f. n. kostar en miljard per månad. Det borde stämma till eftertanke. Vad som nu händer inom barnomsorgen och äldreomsorgen är att man drar in på personalsidan. I många debatter här i kammaren har man från regeringshåll sagt: Vi förlitar oss på kommunerna, de klarar detta. Nu visar det sig att de inte gör det. Kommunerna har t.ex. inte klarat utbyggnaden av barnomsorgen, därför att regeringens och riksdagens anslag till denna verksamhet har uteblivit, eller i varje fall inte varit av den omfattning som de borde ha varit. Det visar sig nu att bara hälften av de daghemsplatser som har planerats för 1982 kommer att byggas, därför att man inte har tillräckliga medel. Jag tycker att det är hånfullt av kommunministern att säga att det finns goda förutsättningar, för det finns inte det. Det är hånfullt mot barnen, föräldrarna och personalen inom barnomsorgen. Det är hånfullt mot 7 äldreomsorgen, där det borde satsas mycket mer resurser. Det är också hånfullt mot de handikappade och deras organisationer.

Fru talman! Kommunministern tog upp frågan om den konkurrerande sektorn, och det har ju Nils Berndtson förklarat. Det är inte så att de som är anställda inom vårdsektorn är några konkurrenter till de anställda i den privata sektorn. Det är helt klart. Sedan sade kommunministern att regeringen inte går in på enskilda kommuner, utan de får göra sina prioriteringar. Men det förbättrar ju inte kommunernas ekonomi, att de själva får bestämma var de skall spara. Vi skall titta på människorna bakom politiken, sade kommunministern. Ja, men det är ju kommuner och landsting som är ansvariga för just omsorgen. Nu har Landstingsförbundet gått ut till landstingen för att få in besparingstips. Jag skall räkna upp några av de 400 tips som har kommit in: Låt patienterna betala för kaffet. Sänk temperaturen i sjuksalarna på natten till 16 grader. Ge patienterna mindre mat. Byt lunchen mot kaffe och dela ut bara pyttesmå portioner. Städningen har många gått in på, och den tycks nu vara helt onödig. Dra ner på fönsterputsning, tycker några landsting. Sänk ambitionsnivån på barnavårdscentraler under sommaren. En del barnoch ungdomspsykiatriska kliniker kan stängas under sommaren och under julen om det inte är fullbelagt. Öka sommarstängningarna och inför femdygnsvård vid vissa kliniker. Skaffa ingen ersättare vid kortare personalfrånvaro i de fall då personalpoolen inte kan erbjuda personal. När någon slutar, ompröva då om tjänsten behövs. Den som tar ledigt för långa studier eller omfattande fackligt arbete bör placeras i personalpool och inte ha någon fast anställning. Tycker kommunministern att det är för många anställda inom långvården i dag? De anställda där håller på att slita sig halvt fördärvade, därför att personaltätheten redan nu är så låg. Detta är några av de besparingstips som kommit in till Landstingsförbundet. Vi skall rätta mun efter matsäcken. Ja, då blir det en ordentlig bantning, det är helt klart. Det räcker inte, som jag redan har sagt, med minskad personal, utan hela verksamheter försvinner. Den vanligaste kommunala sparåtgärden är att dra in barnvårdare för sjuka barn. Det är en yrkesgrupp som håller på att försvinna helt. Så har f. ö. redan skett i en rad kommuner, och det är nu risk för att de övriga försvinner i samband med årets budgetbehandling. Därnäst kommer åtgärder som färre platser i deltidsförskola, minskad hemvård för pensionärer och minskat socialt behandlingsarbete. Detta visade en enkät som föreningen Sveriges socialchefer har gjort bland landets kommuner. En arbetsgrupp skall fortlöpande granska hur sparpolitiken slår på socialvårdens område. Denna enkät gick ut till 34 representativa kommuner och besvarades av 27. De flesta svarade i enkäten att de måste spara ännu mer nästa år än i år. Men redan i år minskar 17 av 27 kommuner barnavårdsverksamheten. 12 skär ner antalet deltidsförskoleplatser. 11 minskar hemvården för pensionärer — något som enligt min mening skall ses mot ökningen av antalet pensionärer. 10 kommuner reducerar socialt behandlingsarbete. 5 drar in på familjedaghem. Allt detta betyder i den andra ändan ett mindre antal anställda och fler arbetslösa bland de offentliganställda. Det är ju en realitet som man inte kan komma ifrån. Uppgifterna är ännu mer alarmerande mot bakgrund av att Kommunalarbetareförbundet upplyser om att 40 26 av dem som i dag stämplar har gått arbetslösa mer än nio månader, och de är alltså snart utförsäkrade från arbetslöshetskassan. Vad händer, herr kommunminister, när de blir utförsäkrade? Tror kommunministern att deras försörjning blir billigare på det sättet än om man ger dem jobb i den verksamhet som kommunerna är ansvariga för och som måste fungera?
Fru talman! Kommunministern berörde inte med ett ord de problem som jag försökte att något belysa och som gäller bostadsoch hyrespolitiken och de verkningar som regeringspolitiken har fått för vårt boende. Jag vill därför kortfattat upprepa frågorna. På vilket sätt kan försämringarna exempelvis i statsbidrag till kommunerna då det gäller bostadsbidrag och bostadstillägg utjämna de finansiella överoch underskotten inom den offentliga sektorn och medverka till en väl fungerande kommunal sektor?

På vilket sätt skulle dessa faktorer kunna bidra till att vi får det bättre, och vilket samband har de med kommunministerns tal om att rätta mun efter matsäcken? I själva verket har hyresgästerna på grund av den kraftiga hyresutplundring som pågår fått en större försämring än vad någon grupp inom något annat område har fått. Att låta sådana förhållanden få fortsätta kan väl i sig inte bidra till att förbättra samhällsekonomin eller att bringa ner budgetunderskottet. På vilket sätt kan ständigt större hyreshöjningar bidra till att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen och inflationen och bringa ned budgetunderskottet? Om man kan vända trenden med den kraftiga nedgången i bostadsbyggandet — och det går naturligtvis, om den politiska viljan finns — vore det en åtgärd som skulle bli mycket positiv för samhällsutvecklingen. Den skulle vara positiv för de hundratusentals människor som nu saknar en egen bostad, för man skulle kunna bygga ifatt bostadsbristen i kommuner med bostadsbrist. Den skulle vara positiv för de tiotusentals byggnadsarbetare som går arbetslösa, för de skulle kunna få ett jobb.

Vi har fortfarande, herr kommunminister, det förhållandet att det finns omkring 40000 bostadssökande bara i Storstockholmsområdet, varav hälften saknar egen bostad. Det finns alltså stora uppgifter på detta område. Här måste staten, regeringen och riksdagen bidra till att vända den nuvarande trenden för att få en annan utveckling till stånd, som skulle vara positiv för samhällsekonomin som sådan.

Fru talman! Det är tydligen nödvändigt att upprepa att regeringens förslag innebär en fortsatt volymökning på den kommunala sektorn med högst 1 96. Det blir alltså fortsatt volymökning på den kommunala sektorn — än en gång upprepar jag detta. Detta skall ses mot bakgrund av den restriktiva utgiftspolitik som man helt enkelt är tvingad att föra för att få resurser till insatser för sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Jag vet att de, där de är verksamma, gör stora insatser. Jag tycker att det är litet hårt att säga att de bara passar för sysselsättning inom en sektor i det här samhället. Framför allt anser jag att detta inte rimmar med den jämställdhetspolitiska inriktning som jag trodde det rådde en ganska stor enighet om. När det sedan gäller prioriteringarna inom kommunerna vill jag mycket bestämt säga att förändringarna i statens roll gentemot kommunerna successivt har blivit den att vi skall ta bort statliga bestämmelser så långt vi kan när det gäller kommunsektorn. Vi skall öka de generella bidragen och därmed ge kommunerna ökad prioritering och självfallet ökat ansvar. Detta ingår i en förstärkning av den kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratin. När det nu har lämnats exempel på hur man ute i kommunerna diskuterar vilka åtgärder som är tänkbara vid en förändring av den kommunala verksamheten, tycker jag att man mycket klart bör säga ifrån att det många Nr 154 gånger rör sig om tips och förslag. Jag har själv ett exempel från en kommun Måndagen den som gett nämnderna i uppgift att ta fram förslag till reduceringar med 3 76. 24 maj 1982 Men man säger uttryckligen att man skall göra politiska bedömningar om vilka förändringar som i så fall skall göras. Det är så det skall vara ute i kommunerna. Jag brukar lyssna på en lokalradio som är tillgänglig här i Stockholm. Vi får hoppas att de många människor som tar del av redovisningarna från kommunerna förstår att det rör sig om politiska motiveringar med vissa förslag som man ganska lösligt kastar fram i besparingsavseende men som sedan inte blir någon realitet i den politiska bedömningen. Jag är angelägen om att redovisa det. Jag vill självfallet inte undanhålla kammaren detta, utan sådant ingår i den politiska debatten i det här landet. Då skall vi också ha möjligheter att föra den debatten. Oswald Söderqvist tar upp diskussionerna från sin kommun och den flexibilitet inom barnomsorgen som man har som målsättning. Jag tycker att det skall stå för kommunens självstyrelsemöjlighet att göra sådana förändringar och bedömningar. Jag har själv varit i Uppsala och fått en ganska ingående redovisning av problemen på skilda områden, icke minst i det s.k. Gottsundaområdet. Man redovisade en mycket hög ambitionsnivå för mig den gången, innebärande att man var beredd att gå in i detta område och göra analyser, vilket också gjorts, och vidta samfällda åtgärder för att åstadkomma en bättre social miljö för människorna som befinner sig i området. När det gäller de ekonomiska insatserna från samhällets och statens sida gentemot kommunerna för barnomsorgsverksamheten, så vill jag bara erinra om att 1975 82 är bidragen 5 500 miljoner, alltså nära en sjudubbling under de här åren. Detta bevisar väl ändå att staten gör stora insatser för att ha en god och fungerande barnomsorg. Inga Lantz tolkar mig på det sättet att jag har sagt att det inte finns några problem. Jag hoppas att jag uttryckte mig så, att visst har vi också problem, och jag sade att de många arbetslösa självfallet är ett problem. Men jag ställde Sveriges situation i relation till omvärlden, och då har vi ändå en hygglig och gynnsam position att arbeta och verka från. Det var ingen hånfullhet — det var ett konstaterande. När det gäller stödet över huvud taget till barnfamiljer i det här landet så vill jag nämna att det har ökat från 4,5 miljarder 1975 82. Det betyder i realiteten en 60 procentig förstärkning, om man ser på det reala värdet. Det är viktigt att notera de här siffrorna för att förstå att statsmakternas njugghet ändå inte är så katastrofal som det sägs. När det gäller stödet till de handikappade så har den förstärkning som har skett på det området redovisats tidigare i dag i en annan debatt. Eva Hjelmström säger att man nu gör åtstramningar ute i kommunerna på den kulturella sidan — icke minst på bibliotekssidan. Det är viktigt att säga att också detta beror på prioriteringar ute i kommunerna. Självfallet skulle jag inte vilja vara med om att lägga ned så många filialer, eftersom de betyder så 75 mycket i den kommunala verksamheten. Men jag kan inte göra några generella bedömningar om detta från den här talarstolen, utan det är kommunerna som måste göra dessa prioriteringar.

De bidragen har fördubblats. Det är en realförbättring med 100 26.Det betyder självfallet ökade möjligheter för kommunen att prioritera ut insatser också till de svagare i samhället. Sedan skulle det vara intressant att till kammarens protokoll få göra en redovisning från ett landsting — Västernorrlands läns landsting. Jag skall göra en mycket kortfattad jämförelse mellan åren 1973 och 1982. Exempelvis har avlöningarna ökat från 284 miljoner till 918 miljoner. Antalet anställda har ökat från drygt 9 000 till 14 000. Ökningen är alltså ca 4 600. Kostnaden för personalökningen, avlöningen, är 300 milj.kr. Och statens ersättning är 440 milj.kr. Kostnaden för personalökningen har helt enkelt täckts av ökade statsbidrag i detta landsting. Jag tycker det är viktigt att redovisa det. Därutöver har jag här pressklipp som gäller Ulricehamn, där man redovisar de 20 milj.kr. i budgetöverskott för 1981 som jag tidigare talade om. Jag ville ta fram dessa siffror för att visa att det fortfarande är fråga om en förstärkning av de statliga insatserna på skilda områden. Och det är kommunerna -— jag vill understryka det än en gång — som skall prioritera. Det är fortfarande fråga om en volymökning ute i kommunerna och inte en nedrustning — ett uttryck som används i olika sammanhang.
Fru talman! Karl Boo säger att regeringens politik innebär en fortsatt volymökning i kommunerna på 1 70. Men vad Karl Boo glömmer att säga är att enbart åldersstrukturens förändringar och redan beslutade satsningar tar meri anspråk —om jag minns rätt 2,7 90 för 1982 och 2,1 96 för 1983. Man kan alltså inte fullfölja vad man redan har påbörjat. Till detta kommer vad vi i den här debatten enträget har sökt påvisa — det ökade trycket på kommunerna som en följd av regeringens politik på en rad områden. Man kan inte se kommunerna isolerade från den politik som regeringen bedriver på andra sociala och liknande områden. Beträffande sysselsättningsfrågan skulle jag konkret vilja fråga: Vilka industriella satsningar har under de senaste åren omöjliggjorts därför att den offentliga sektorn tagit arbetskraft från industrin? Då tror jag att man får rätt dimension på den frågan. Man får inte glömma att det råder betydande arbetslöshet i det här landet, och att vi har en industriell avveckling i stället för en utveckling. Då blir det inte särskilt meningsfullt att motivera åtstramning gentemot kommunerna med industrins arbetskraftsbehov — resultatet blir ju enbart ökad arbetslöshet. Jag vill också ta upp vad kommunministern åberopade i sitt interpellationssvar, nämligen debatten här den 14 april. Jag tittade i protokollet och fann att Karl Boo berömde sig för att både i den kommunala verksamheten Nr 154 och inom Kommunförbundet och även i regeringen ha försökt stärka den kommunala självstyrelsen. Men hur går det ihop med sådana åtgärder som attackerna mot kommunerna, där man på ett bräde berövade dem 3,5 miljarder? Det är ändå pengar som kommunerna skall ha enligt alla de regler som gäller för beräkning av skatter och skatteutjämningsbidrag. Är Karl Boo på väg att smita ifrån även det skatteutjämningssystem som han själv varit med om att utarbeta? I debatten i april förklarade Karl Boo visserligen — och vi har noterat det — att han bestämt tar avstånd från att lagstiftningsvägen införa ett kommunalt skattestopp. Men kan vi lita på det? Högern trycker ju på i den frågan, liksom i andra åtstramningsfrågor mot kommuner och landsting och mot de kollektiva omsorgerna som helhet. Jag vill varna Karl Boo för att alltför mycket skriva under på nödvändigheten av att strama åt på den kommunala sektorn. Då lurar nämligen högerpolitiker runt knuten som snart kräver skattestopp, om inte kommunerna klarar de angelägna uppgifterna med nuvarande inkomster. Jag är faktiskt, fru talman, litet oroad för förre förbundsordföranden i Kommunförbundet sedan han hamnat i regeringen. Jag tror att hela denna diskussion har varit nyttig. Förhållandet är ju det att regeringen driver igenom den ena åtgärden efter den andra utan att bekymra sig över verkningarna för de enskilda människorna. Den här interpellationsdebatten och de exempel som har redovisats ändå påvisar att det är de svaga i samhället som drabbas. Regeringens politik är förödande i dubbel bemärkelse. Den drabbar de svagaste och ökar klyftorna och ojämlikheten, och dessutom är den förödande också ekonomiskt därför att den ökar arbetslösheten.
Fru talman! Det är lätt att skylla ifrån sig på kommunerna. Det gör kommunministern och säger att vi skall ge kommunerna ett ökat ansvar. Men det ökade ansvaret är bara fiktivt. För det första är det svårt att ta ett ökat ansvar när man är brandskattad på 3,5 miljarder kronor, som kommunerna är. För det andra är den kommunala budgeten till omkring 85 26 uppbunden av de ålägganden och de beslut som har fattats här i riksdagen och av regeringen. Det är inte så mycket att spela med. När det gäller barnomsorgen återstår faktiskt, även om bidragen har ökat sjufalt, väldigt mycket att göra. Orsakerna till att man inte kan bereda de hundratusentals barn som står i kö en plats beror på att kommunerna inte anser sig ha råd att bygga ut barnomsorgen i den takt som behövs. I dag läste jag i Dagens Nyheter en artikel där man ser på verksamheten från barnkrubba till daghem. Det framgår att det är ungefär en tredjedel av alla förskolebarn, 32 av 100, som har någon form av kommunalt inrättad tillsyn medan föräldrarna arbetar. Dubbelt så många, 64 av 100, har föräldrar som arbetar minst halvtid. En del av dem som det fattas platser för vet man har privata dagmammor eller släktingar som ställer upp. Men det finns också 7 väldigt många förskolebarn — hur många vet man inte — som lämnas utan tillsyn därför att kommunerna inte har ordnat den här frågan. Det finns alltså väldigt mycket att göra inom barnomsorgen, och nu håller man på att strypa både utbyggnaden och den upprustning som behövs inom barnomsorgen när det gäller kvaliteten. Till sist vill jag säga följande: Kommunerna har lagliga skyldigheter gentemot sina kommuninnevånare. Vad kommer att hända med neddragningarna inom det sociala verksamhetsfältet, som betyder ökad arbetslöshet ute i kommunerna? Vad kommer att hända med socialhjälpskostnaderna? Den diskussionen har varit aktuell tidigare i kammaren i dag. Man pekade då på att socialhjälpskostnaderna ökade med 40-50 96. Förra året ökade de med 15-17 90 i min kommun, tror jag. I Stockholm, som jag inte tror är värst, hade man förra året kostnader för socialbidragen med 196 milj.kr., och 1983 räknar man med att hamna på 276 milj.kr. enligt en prognos. Det är alltså en klart snabbare ökning än man tidigare har kunnat förutse. Enligt prognosen är det arbetsmarknadsläget som är den viktigaste orsaken till det ökade behovet av ekonomiskt stöd till familjerna. Ta bara upp denna delfråga: Hur skall kommunerna klara detta? Är man då inte lagstridig ute i kommunerna om man inte klarar det? Jag hyser stora farhågor för att detta inte kommer att gåide kommuner som drabbas värst av arbetslöshet och utförsäkring. Denna situation kommer att uppstå med lavinartad snabbhet. Jag skulle vilja att kommunministern förklarade hur kommunerna skall bära sig åt för att klara åtminstone den saken.
Fru talman! Kommunministern menade att jag nedvärderade de anställda inom den offentliga sektorn. Han skiljer inte på begreppen tillgängliga och efterfrågade. Det är just efterfrågan som det här gäller. De som är anställda inom den offentliga sektorn är inte efterfrågade på den privata marknaden. De privata företagen väljer sin arbetskraft, och det torde inte vara obekant för kommunministern hur svårt det är även för välutbildade kvinnor inom exempelvis verkstadsindustrin att få ett jobb inom den privata arbetsmarknaden. F. ö. har industrin ingen arbetskraftsbrist, som Nils Berndtson har sagt. Den stöter bort arbetskraft, eftersom industrisysselsättningen ständigt minskar. Mellan 1965 och 1981 minskade antalet industrijobb med 180 000. Det är inte så att industrin står och skriker efter den arbetskraft som den offentliga sektorn nu stöter ut. De här människorna stöts ut i arbetslöshet, vilket minskar efterfrågan på industrins produkter, och därmed minskas industrisysselsättningen ytterligare. Nu menar regeringen att också den offentliga sektorn skall skicka ut sina anställda i arbetslöshet. I stället borde kommunerna få bygga ut sin service. Man borde exempelvis i Stockholms län bygga de mellan 25 och 30 vårdcentraler som är planerade och som skulle ge jobb inte bara inom den offentliga sektorn. Om man räknar bort kostnaden för arbetslöshet blir arbetskraften för byggandet i stort sett gratis. Åkersberga sjukhem, som öppnades i september förra året, gav direkt och indirekt jobb åt 500 människor. Dessutom fick 164 äldre människor plats på sjukhemmet, men det finns fortfarande en kö på 2 700 människor kvar, vilket tyder på att det är ett stort behov av utbyggnad. Inför valet 1979 lovade de borgerliga partierna i Stockholms läns landsting att börja bygga sju sjukhem under mandatperioden — sjukhem som skulle ha gett 3 500 jobb. Bara två av dessa sjukhem kommer nu att klaras. Det är nu, när det är lågkonjunktur, som man borde passa på att bygga och göra behövliga förbättringar av både bostäder och institutioner. Håller inte kommunministern med om att det är billigast att använda arbetskraften till nödvändiga utbyggnader nu?
Fru talman! Jag är ledsen att behöva konstatera att inte heller nu har kommunministern försökt ge något svar på de frågor som jag ställde med anknytning till bostäder och bostadspolitik. Kommunministern säger att vi skall — eller kanske sade han vi vill — ta bort en rad statliga bestämmelser, ge kommunerna mer att säga till om och också öka de generella bidragen. Jag får inte detta att gå ihop riktigt.

Är det att öka de generella bidragen om man tar bort möjligheterna till markförvärvslån för kommunerna och försämrar möjligheterna och villkoren när det gäller tomträttslån? Är det att öka de generella bidragen när man minskar bidragen till kommunerna för bostadsbidrag och bostadstillägg eller då man tar bort kommunernas bidrag till översiktlig planering eller försämrar kommunernas bidrag och lån till energisparåtgärder för byggnader? Detta är ett par exempel — jag kan ta fram fler. Nej, fru talman, det torde faktiskt inte finnas något område i samhället som de borgerliga regeringarna och de borgerliga riksdagsmajoriteterna har slagit så hårt mot som just bostadspolitiken, våra bostäder. Jag beklagar att kommunministern i det här sammanhanget inte har någonting positivt att säga — utöver en ny hänvisning till skatteutjämningsbidragen. Ändå måste kommunministern veta att de problem som jag här har tagit upp och försökt att något belysa inte har ett dyft med frågan om skatteutjämningsbidrag i sig att göra. Här handlar det om en medveten försämring på bostadspolitikens område, som drabbar de sämst ställda i samhället, som främst drabbar de vanliga hyresgästerna. Och det är oförsvarligt, enligt vänsterpartiet kommunisternas mening, att en sådan politik från statens sida gentemot kommunerna, och i förlängningen också hyresgästerna, får fortsätta. Det måste bli en ändring på det!
Fru talman! Vi måste kanske reda ut ett begrepp som inte fått sin belysning iden här debatten. Jag tänker på det beslut som riksdagen nyligen fattade om att från den kommunala sektorn överföra drygt 3 miljarder till statsbudgeten. Direktören vid Svenska kommunförbundets kommunalekonomiska avdelning har åberopats här tidigare. Vi skall då komma ihåg att det förelåg en bred politisk enighet här i kammaren exkl. vpk om att pengarna skall dras in till statskassan. Oenigheten i detta sammanhang gällde hur man skulle göra det. Direktör Knutsson redovisar i Kommunaktuellt också att man hade två vägar att välja emellan: dels den regeringen föreslog, dels att minska statsbidragen. Vi vet att det fanns förslag om att man skulle minska skatteutjämningsbidragen till kommunerna med två procentenheter och till landstingen med en procentenhet. Men av fördelningspolitiska skäl och på grund av känslan för människorna i de svagare kommunerna valde regeringen att icke föreslå någon förändring i skatteutjämning; den skall också fortsättningsvis förstärkas. Det är, som jag ser det, en riktig inriktning av politiken, som jag hoppas att vi skall fullfölja. Det är, tycker jag, viktigt att diskutera från generella utgångspunkter och inte på grundval av de delredovisningar som här gjorts av vilka resonemang vissa kommuner för. Allmänt vill jag gärna än en gång understryka att det gäller att fördela resurserna för att skapa förutsättningar för en välfärdsutveckling i framtiden. Då måste vi ha också en tillverkande sektor i samhället. Människorna i de regioner som är utsatta måste också få rimligt stöd från samhällets sida. Jag skulle nästan provokativt vilja ställa en fråga till Nils Berndtson — det är visserligen inte min sak att fråga i dessa sammanhang, men jag vill ändå göra det: I dag råder det problem på många håll, icke minst i Skinnskatteberg. Tror Nils Berndtson att människorna som blir utan jobb i Skinnskatteberg reser sig i förtjusning och säger: Det vore bra om ni kunde satsa mera på den kommunala expansionen i de kommuner som har förutsättningar för det? Nej, människorna i Skinnskatteberg kräver — med rätta — statliga insatser för att de skall kunna få förnyat jobb på orten. Även om det är svårt måste målsättningen vara den. Det är den avvägningen som regeringen har att göra. Trots att det finns bekymmer kvar påstår jag att regeringen har lyckats hyggligt mot bakgrund av hur det ser ut i vår omvärld. Inga Lantz sade att det inte är lätt för kommunerna att prioritera, eftersom statliga beslut fastställer utformningen av — skall vi säga — 85 70 av kommunernas verksamhet. Så har det varit förr, men så är det inte längre. Kommunerna har fått ökad frihet, ökade möjligheter. Nya kommunallagen från 1977 och en rad åtgärder som senare vidtagits ger dem det. För mig, som tror på en decentraliserad verksamhet, även samhällsverksamhet, är det viktigt att kommunerna framöver får ökade prioriteringsmöjligheter. Sedan vill jag bara helt kort säga några ord till Tore Claeson beträffande utvecklingen på byggsektorn. Om man ser på utvecklingen det senaste året och gör en bedömning av framtidsinriktningen finner man att behovet av nya lägenheter säkerligen inte kommer att öka. Behovet av insatser när det gäller en förnyelse av gammalt bostadsbestånd kommer däremot att förstärkas. Sådana insatser görs nu också. Sysselsättningen där för de byggnadsanställda kommer att öka. Jag tycker att man skall se realiteterna sådana de är och inte tro att man kan springa ifrån de resurser vi har och i ökande omfattning bygga nytt. Med detta har jag, Tore Claeson, inte sagt att vi inte måste ha en ordentlig förnyelseproduktion framöver. Men jag tror att det är en viktig och stor uppgift att förnya gamla bostadsområden och på så sätt från skilda synpunkter skapa bättre miljöer. Vi skulle kunna fortsätta den här debatten flera timmar. Det är ett stort ämne, och debatten har gått långt utöver frågeställningen i interpellationen. Men jag tycker det är bra att någon gång få vidga en sådan här debatt. Visst har vpk sagt: ”Det här vill vi åstadkomma. De här förstärkningarna skall vi göra på kommunsidan.” Men inte ett ord har ni sagt om hur ni vill att vi ekonomiskt skall klara det. Jag kan förstå vilket svar jag får — det finns ett schablonsvar på den punkten också — men hittills har ingenting sagts om detta. Min stilla reflexion är därför: Det är så lätt att ställa krav, men det är så svårt att uppfylla dem i den verklighet där man måste ta det politiska ansvaret.
Fru talman! Även som provokation tror jag att exemplet Skinnskatteberg var litet dåligt valt av kommunministern. Det bestyrker nämligen vad vi har sagt, att situationen inte är den att industrin ropar efter den offentliga sektorns arbetskraft. Nedläggningen i Skinnskatteberg och på andra ställen beror inte på att den offentliga sektorn har tagit hand om arbetskraften. Man kan också fråga sig: Vad kostar inte sådana smällar som den i Skinnskatteberg berörda kommuner? Jag har i mitt eget distrikt kommunen Motala som exempel, så jag vet ungefär vilka följderna blir för kommunerna. De ser med stor bedrövelse att regeringen berövar dem pengar som de behöver i den här situationen. Vi har, Karl Boo, i en motion utvecklat behovet av att bygga ut den offentliga sektorn. I den motionen har vi också anvisat vilka resurser som kan användas härför. Jag skall inte räkna upp dem nu, men Karl Boo vet exempelvis vilka väldiga belopp som flyter omkring på grund av att man inte har lyckats komma till rätta med skattefusk och skatteflykt. Frågan om åtstramning av den offentliga sektorn kan inte heller ses avskild från sådana väldiga satsningar som man är beredd att göra på andra områden. Jag tänker exempelvis på JAS-projektet. Beträffande detta att man tar 3,5 miljarder kronor från kommunerna har jag i min interpellation sagt att jag kan förstå om det frestar ekonomioch budgetministern att försöka fylla tomrum i statskassan på kommunernas bekostnad. Men jag tycker att kommunministern borde vara mer mån att värna om den kommunala sektorn. Varför expanderar kommuner och landsting? Jo, därför att angelägna behov måste tillgodoses. Är då denna sektor tärande? Det förefaller av Karl Boos resonemang som om han menar något i den vägen. Jag anser att denna sektor är nödvändig också för att den tillverkande sektorn skall kunna utvecklas. Det är i hög grad för industrins behov som den kommunala verksamheten byggs ut. Därtill bidrar den kommunala sektorn till ökad sysselsättning dels direkt i kommunerna, dels i byggnadsverksamhet och industri. Till slut vill jag säga till kommunministern: Gå gärna ut till kommunalmännen, som just i dessa dagar bryr sina hjärnor med frågan om vilka områden man kan skära i utan att det får alltför allvarliga konsekvenser, och säg till dem: Visst har ni resurser att prioritera så att ni kan slå vakt om svaga grupper i samhället! Det är ju vad som sägs i interpellationssvaret. Gå ut till människorna i de växande daghemsköerna och säg att den kommunala verksamheten har expanderat för snabbt och måste bromsas. Gå ut till alla dem som får försämringar i smått och stort — färre timmar i hemhjälp, sämre färdtjänst, försämrat bostadsstöd. kortare öppethållande av fritidsgårdar, bibliotek och idrottsanläggningar, försämrad sjukvård osv. — och säg till dem att deras konsumtion av kommunala tjänster är för hög och måste nedbringas. Gå ut till de anställda inom sjukvården, åldringsvården och andra områden — där människorna redan knäar under omänskliga arbetsförhållanden — och säg att resurserna måste minskas, varför det också blir nödvändigt med en minskning när det gäller personalen och därmed en ökning av antalet arbetslösa. Gissa vad ni får för svar! Jag är övertygad om att man mycket hårt kommer att anklaga regeringen för dess politik.
Fru talman! Jag ville gärna begära ordet än en gång, eftersom kommunministern äntligen har sagt någonting som vi tydligen är överens om. Han talade om vikten av att man bygger i fatt där det har blivit eftersläpningar och att man förbättrar i äldre bostadsområden. Omkring en miljon bostäder som byggts på 1960 och 1970-talet står nu i tur att bli renoverade. Hundratusentals bostäder behöver byggas om. Bostadsmiljöerna måste förbättras, och bostäder måste förändras och förses med bostadskomplement. Mängder av energibesparande åtgärder behöver vidtas i bostadsområdena, för att nu ta några exempel när det gäller det område som kommunministern utpekade som viktigt. Vi är överens om detta. Men på det sättet skapas ju inga nya bostäder. Det finns inget annat sätt att klara bostadsbristen och förse de människor med bostad som saknar egen bostad än att bygga i fatt, och då måste man bygga nya lägenheter. Jag vet att man på borgerligt håll har den uppfattningen att det går att fortsätta att göra boendet så dyrt att efterfrågan effektivt reduceras med påföljd att byggandet av nya lägenheter automatiskt minskar. I många kommuner finns det emellertid en faktisk bostadsbrist, och den kan byggas bort bara på så sätt att man ökar nyproduktionen, varvid inriktningen måste vara hyresbostäder i allmännyttig regi. Kommunministern sade sedan någonting om att vpk vill ha det på ett visst sätt, men visar inte var resurserna skall tas. Nils Berndtson har emellertid visat hur det skall gå till. Jag skall för min del hålla mig till den sektor som jag har tagit upp i den här debatten och erinra om att vpk även på detta område utförligt redovisat på vilket sätt man bör ta itu med problemen för att öka bostadsbyggandet, för att hålla tillbaka höjningarna av hyrorna, för att öka bostadsinflytandet och förbättra boendemiljöerna — för att nu ta några exempel. Vi har utförligt redovisat på vilket sätt det här skall gå till, var pengarna skall tas. På det här området, liksom på varje annat område, har vänsterpartiet kommunisterna under den allmänna motionstiden i år utförligt visat att det finns täckning för förslagen. Det vore bra, om man någon gång kom ifrån talet om att vpk saknar täckning för sina förslag, för i själ och hjärta vet både kommunministern och andra inom regeringen att vänsterpartiet kommunisterna har redovisat förslag, som det också finns ekonomisk täckning för. Låt vara att vi sedan inte är överens politiskt om hur man skall gå till väga. Låt vara att vi inte är överens om den fördelningspolitik som vpk företräder, dvs. att ge mera till de sämst ställda i samhället och ta mera från dem som har råd att betala. Det är en annan diskussion. Låt det bli ett slut på talet om att vpk inte har redovisat några alternativ och lämnat någon förklaring om var pengarna skall tas.
Fru talman! Anförandet skall bli mycket kort. Först och främst vill jag ännu en gång slå fast att det är mycket viktigt för regeringen att ha beredskap för en hög sysselsättning, och intentionerna i de framlagda förslagen går också i denna riktning. Jag tycker nog att Nils Berndtson ändå gör det mycket lätt för sig när han tar så nonchalant på de insatser som ändå måste göras ute i de bygder där arbetstillfällen inom den konkurrerande sektorn försvinner. När det gäller byggsektorn vill jag helt kort erinra om de tidigarelägganden av arbeten som skett i fråga om offentliga institutioner, något som skulle ge ökad sysselsättning inom byggsektorn till ett belopp i storleksordningen 800 milj.kr.

Många åtgärder som har vidtagits har detta syfte, och jag vill inte upprepa dem. Jag vill slutligen erinra om att de beslut som riksdagen har fattat i fråga om kommunernas ekonomi gäller för år 1983. Framöver skall diskussionerna fortsätta, och jag förutsätter att det i vanlig ordning sker samtal med kommunförbunden. Dessa överläggningar är värdefulla, och det gäller här liksom tidigare att diskutera de finansiella ramarna för kommunsektorn. Jag kan då glädja Nils Berndtson med att säga att jag inte har någon annan uppfattning nu och inte verkar för någon annan politik nu än jag gjorde som ordförande i Kommunförbundet. Det är ganska skönt att kunna säga att den politik vi nu för innebär ett fullföljande av den politik som tidigare fördes.
Fru talman! Jag har inte alls gjort det lätt för mig när det gäller problem av typen Skinnskatteberg — jag vet mycket väl hur hårt det drabbar både de anställda och kommunerna. Jag har bara påvisat att en åtstramning av den offentliga sektorn inte löser dessa problem. Jag vill mycket gärna understryka att det också behövs en aktiv industripolitik, och jag kan säga att tyvärr saknas även en sådan — men det är en annan debatt.

Fru talman! Carl Bildt har frågat vilka konsekvenser för svensk säkerhetspolitik jag drar av att den sovjetiska östersjöflottan tillförts ubåtar av s.k. Juliett-klass beväpnade med långräckviddiga robotar av typ som med all sannolikhet är försedd med kärnstridsspets. Han har vidare frågat på vilket sätt jag anser att detta påverkar de krav som måste ställas på en kärnvapenfri zon i Norden. Det är bekant att Sovjetunionen sedan några år tillbaka stationerat tre s.k. Juliett-ubåtar i Östersjön. De kan också vara beväpnade med kärnvapen. Därtill kommer de sex s.k. Golfubåtar med ballistiska kärnladdningsrobotar som sedan 1976 är stationerade i Östersjön. Också den grundstötta sovjetiska ubåten 137 var, av allt att döma, utrustad med kärnvapen. Detta synes bekräfta vad som länge antagits, nämligen att kärnvapen torde vara standardbeväpning på ett stort antal sovjetiska krigsfartyg i Östersjön. De taktiska kärnvapnen kan på ett farligt sätt bidra till att sudda ut gränsen mellan konventionella vapen och kärnvapen. Enligt vår mening bör båda stormaktsblocken drastiskt minska och helst avveckla sina taktiska kärnvapenstyrkor. Mängden av kärnvapenbestyckade sovjetiska ubåtar i Östersjön minskar självfallet Sovjetunionens trovärdighet när man deklarerar att detta hav bör vara ett fredens hav. En nordisk kärnvapenfri zon förutsätter givetvis att kärnvapen som är avsedda för det nordiska området avvecklas. Samtidigt innebär varje påminnelse om den mängd kärnvapen som finns i vårt närområde ett stöd för åtgärder som syftar till kärnvapennedrustning. Etablerandet av en kärnvapenfri zon i Norden måste innefatta sådana åtgärder.

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. När Sovjetunionen på hösten 1976 började ombasera de sex ubåtarna av Golfklassen till Östersjön föranledde detta så småningom en tämligen skarp reaktion från den svenska regeringens sida. Motivet var inte primärt att de kärnvapenrobotar som dessa ubåtar är utrustade med skulle vara något direkt hot mot Sverige — det är de med all sannolikhet inte — utan att de kunde vara en inledning till ett mer omfattande utnyttjande av Östersjön som basområde för olika delar av de sovjetiska kärnvapenstridskrafterna. En sådan utveckling skulle utan tvivel medföra ökade risker för snabba spänningshöjningar i Östersjöområdet i kritiska lägen och vore därmed någonting som påverkade vår egen säkerhet och det nordeuropeiska områdets i stort på ett negativt sätt. När den här frågan debatterades 1977 fanns det många som trodde att Golfbaseringen var temporär, att det var fråga om ett drag av den militära ledningen som den politiska ledningen icke hade känt till, att det var möjligt att ubåtarna skulle skrotas eller att deras närvaro i Östersjön på ett eller annat sätt icke skulle komma att bli en permanent del i den nordiska säkerhetspolitiska bilden. I dag har vi facit i den meningen att vi vet att Golfubåtarnas närvaro är permanent och att de är en del av de operativa sovjetiska kärnvapenstyrkor som är avsedda för omedelbar insats mot mål i Västeuropa. Ombaseringen av Juliettbåtarna behöver inte, precis som fallet var med Golfbåtarna, innebära något direkt hot mot Sverige. Men den utgör utan tvivel ytterligare en bekräftelse på en illavarslande sovjetisk politik, som i stigande grad försöker utnyttja Östersjön som basområde för olika typer av kärnvapenstridskrafter. Det är denna utveckling som inger oro för framtiden och som i förlängningen kan medföra betydande risker. Dessa ubåtar medför med all säkerhet kärnvapen, och det finns en risk för att Sovjetunionen i framtiden, med Golfintroduktionen 1976 och med Juliettintroduktionen för något år sedan som milstolpar, kommer att utnyttja Östersjön i detta syfte, om det inte sätts stopp för utvecklingen. En nordisk kärnvapenfri zon som icke säkrar total kärnvapenfrihet för Östersjöområdet skulle därmedt.o.m. kunna bli pådrivande i en utveckling i denna riktning.

Fru talman! Det är två frågor som vi diskuterar. Den ena är förekomsten av taktiska kärnvapen i Östersjön och även i andra delar av vårt närområde. Det är uppenbart att den eskalering av kärnvapenbestyckningen som pågår på alla slags farkoster, både till lands och till havs, innebär ett hot mot vår säkerhet och mot världsfreden över huvud taget. Det är också därför som vi från den svenska regeringens sida med kraft driver kravet på att man skall minska dessa taktiska kärnvapen som ett steg mot en total avveckling av den. Men därvidlag är det nu dess värre på det sättet att vi bara kan vädja — vi kan inte kräva, i meningen räkna med att få gehör. Vi kan inte — för att använda Carl Bildts formulering — på egen hand sätta stopp för utvecklingen. Den andra frågan gäller en kärnvapenfri zon i Norden. Jag har alltid sett den tanken som en idé i nedrustningens tjänst. Det skall inte bara vara fråga om juridiskt välformulerade garantier. Det måste röra sig om nedrustningsåtgärder. En förutsättning är då att det utöver den egentliga zonen måste finnas en ytterligare zon, där det icke bör finnas kärnvapen riktade mot det nordiska området. Att gå ytterligare in i detalj om hur ett sådant arrangemang skall se ut är inte möjligt. Men i huvudfrågan är Carl Bildt och jag helt överens: anhopningen av taktiska kärnvapen är ett hot mot säkerheten.
Fru talman! Vad gäller de terminologiska frågorna, huruvida detta är taktiska eller strategiska kärnladdningar, kan man nog ha olika meningar. Golfubåtarna är inte taktiska; Juliettubåtarna kan säkert användas för både taktiska och strategiska operationer. Men det är mera en randanmärkning. Vad gäller den kärnvapenfria zonen i Norden är det inte endast en idé i nedrustningens tjänst, utan det måste vara en idé som fylls med ett konkret innehåll, som faktiskt verkar i en sådan riktning att vår säkerhet ökas och som därmed främjar en konkret nedrustning. Jag vill bara för utrikesministern påpeka den risk som ligger i ett den formulering han har använt i sitt svar kan utnyttjas för att i Östersjön basera kärnvapenstridskrafter som icke är riktade primärt mot det nordiska området. Det är icke Golf; vi vet inte vart Juliett är riktade, men de behöver inte vara riktade mot Norden. Risken är att vi således under täckmanteln av en nordisk kärnvapenfri zon och en uttunningszon får ett reellt etablerande av en sovjetisk atomzon när det gäller baseringar av denna typ av enheter i Östersjön. Då har vi möjligtvis förverkligat en idé, men vi har förverkligat den på ett sådant sätt att den faktiskt har ökat förekomsten av kärnvapen i vårt närområde och därmed ytterligare ökat de risker för snabba spänningshöjningar i krislägen som jag pekade på. Detta är frågor som jag menar måste diskuteras ingående och övervägas noga. Det måste självfallet också ske mot bakgrund av den faktiska styrkeutveckling som vi ser på den sovjetiska sidan. Det förblir oroväckande att Sovjetunionen under senare år baserat först ett vapensystem och därefter ytterligare ett vapensystem som av allt att döma är avsedda för exklusiv kärnvapeninsats— globalt, på Nordatlanten eller i det europeiska området — i Östersjöområdet, och att man gör detta samtidigt som man bedriver en kampanj för en nordisk kärnvapenfri zon.
Fru talman! Jag har vid så många tillfällen att jag inte kan komma ihåg hur många de är sagt att etablerandet av en kärnvapenfri zon dels skall ses i sitt europeiska sammanhang, dels måste innebära en konsolidering och en förstärkning av Sveriges och de övriga nordiska ländernas säkerhet. Alla arrangemang som inte uppfyller de kraven är inte acceptabla. Därför tror jag Carl Bildt kan vara helt lugn för att vi inte kommer att gå med på arrangemang som, tvärtemot att konsolidera säkerheten för de nordiska länderna, skulle öka kärnvapenhotet i vårt område. Det är också uppenbart, när man har sagt så mycket, att vad det hela till sist handlar om är en överenskommelse mellan kärnvapenmakterna om nedrustning. Denna måste gälla både taktiska och strategiska kärnvapen. Det är f. ö. numera ganska svårt att göra någon alldeles klar distinktion mellan vad som är taktiska och vad som är strategiska kärnvapen, lika väl som det dess värre börjar bli mer och mer svårt att göra en klar distinktion mellan konventionella vapensystem och sådana som innehåller kärnvapen.
Fru talman! Jag tror icke att den svenska regeringen är beredd att ingå något avtal om kärnvapenfri zon som ökar osäkerheten och instabiliteten i det nordiska området. Men det finns utan tvivel drag i den debatt som förekommer i denna fråga som leder till misstanken att andra deltagare i debatten skulle vara beredda att sluta sådana avtal. Det är därför bra att man i detta forum och andra kan diskutera de konkreta risker som kan föreligga mot bakgrund av vapensystem som faktiskt introducerats i Östersjöområdet. Får jag så avslutningsvis bara säga, fru talman, att jag uppfattar utrikesministern — även om han var mindre klar än man kunde önska på den punkten — så, att han instämmer i det uttalande som statsministern gjorde under hösten i Helsingfors, om jag inte missminner mig, nämligen att Östersjön i dess helhet skall vara kärnvapenfri och att detta är en deli arbetet på en kärnvapenfri zon.

Är det regeringens avsikt att underställa frågan om ny dragning av riksgränsen mellan Sverige och Finland vid Märket riksdagens prövning, och avser man i så fall att vänta med dragning av ny gräns tills denna prövning ägt rum? Är det vidare regeringens åsikt, att den del av Märket som man avser att överlämna till Finland ej skall omfattas av Ålandskonventionens bestämmelser, medan den del som Finland i gengäld avser överlämna till Sverige skall omfattas av konventionen?
Vart tjugofemte år sker översyn av riksgränsen mellan Sverige och Finland. Vid varje sådan gränsöversyn utser Sveriges regering och Finlands regering var sin gränskommission. En översyn av gränsen mot Finland påbörjades 1981. I de båda gränskommissionernas uppdrag ingår bl.a. att precisera riksgränsen på det lilla skäret Märket i Ålands hav.
Vpk har konsekvent hävdat vikten av att radiooch TV-verksamheten garanteras en i förhållande till statsmakter och intressegrupper stark och oberoende ställning. Endast därigenom garanteras den integritet som krävs för att radio och TV skall kunna uppfylla sitt ansvar mot allmänheten och bedriva en självständig och granskande verksamhet.
Enligt 1810 och 1888 års s.k. topografiska gränsbeskrivningar mellan Sverige och Ryssland skall riksgränsen dela skäret i två delar. Finland driver sedan omkring hundra år tillbaka en fyranläggning på Märket.
Den omorganisation och uppsplittring som den tidigare borgerliga regeringen genomdrev i form av ändrade riktlinjer för programinnehåll m.m. har lett till att yttrandefriheten beskurits och att Sveriges Radio som samhällelig institution försvagats. Möjligheterna till granskande journalistik, satir m.m. har inskränkts.
Med hänsyn härtill har regeringen efter kontakter med Finlands regering i direktiven till gränskommissionen föreslagit att en sådan precisering av gränsen här görs att Sverige och Finland erhåller en ytmässigt lika stor del av skäret. En utgångspunkt har därvid varit att den mark där fyranlägggningen är belägen kommer att ligga på den finska delen av skäret.
Det senaste exemplet härpå är avsättandet av lokalradiochefen i Göteborg. Avser utbildningsministern att föreslå förändringar i avtalet mellan bolagen och staten, i SR:s organisation och i sammansättningen av dess styrelser?
Det är givetvis regeringens avsikt att begära riksdagens godkännande av denna gränsdragning innan den slutligt fastställs. Den tilltänkta gränsdragningen bör inte ses som en justering av någon tidigare gällande gräns, utan som en precisering av gränsen. Ålandskonventionen kommer även fortsättningsvis att gälla på hela den finska delen av skäret, medan hela den svenska delen av skäret faller utanför konventionens tillämpningsområde.

Fru talman! Under de senaste åren har vi här i landet haft en aktuellare och intensivare debatt om olika typer av gränsfrågor än vad som har varit vanligt. Det är frågor som ofta är juridiskt komplicerade, som ibland tilldrar sig allmänhetens uppmärksamhet, men som framför allt har en mycket stor bärighet långt in i framtiden. Det har gällt gränsdragningen i Öresund, kontinentalsockelavgränsningen i Östersjön och, nu senast, dragningen av gränsen över det lilla skäret Märket i Ålands hav. Bakgrunden till denna senare fråga är, såvitt jag kan förstå, delvis höljd i dunkel. Under Finlands ryska tid uppfördes, sannolikt av militäroperativa skäl, en fyr på den svenska delen av ön Märket. Det rörde sig således om ett internationellt svartbygge i den mera betydelsefulla klassen. Enligt uppgift skall man nu reglera frågan så, att riksgränsen mellan Sverige och Finland på Märket ges någon typ av ormeller serpentinliknande utseende. Den plats som fyren uppfördes på skall tillföras Finland i utbyte mot vissa av de nuvarande, enligt tradition, finska delarna av skäret. Enligt uppgift i tidningarna skulle den nya riksgränsen redan vara uppmätt och klar. Frågor som dessa bör självfallet underställas riksdagen, och jag noterar att utrikesministern säger att så skall ske. Det är i detta fall dessutom ett ärende som rör ett flertal svåra principfrågor, även om antalet inblandade kvadratmeter är ovanligt litet. Det rör t.ex. den allmänna frågeställningen, om icke det problem som fyrens förekomst på svensk mark anses utgöra kan lösas på enklare sätt, samt tillämpningen av Ålandskonventionen. Det är ett område som icke täcks av denna konventions ordalydelse som nu tilldelas Finland, som i vissa lägen således har möjlighet att här vidta militära dispositioner som man annars kanske icke skulle ha kunnat göra. I slutet av sitt svar säger utrikesministern för det första att den tilltänkta gränsdragningen inte bör ses som en justering av någon tidigare gällande gräns, utan som en precisering av gränsen. Jag är av den uppfattningen att det finns en precisering av gränsen som är fastlagd i Ålandskonventionen och att det i alla fall i denna mening är en justering som sker av gränsen. Utrikesministern säger för det andra: ”Ålandskonventionen kommer även fortsättningsvis att gälla på hela den finska delen av skäret, medan hela den svenska delen av skäret faller utanför konventionens tillämpningsområde.” Det är tillfredsställande att detta är den svenska utrikesministerns och den svenska regeringens uppfattning. Jag vill fråga utrikesministern i vilken utsträckning han har klargjort att detta också är den finska regeringens tolkning av vad som nu händer, i vilken utsträckning han och eventuellt den finska regeringen har ansett det vara erforderligt och lämpligt att informera även övriga, numera aktuella signatärmakter till Ålandskonventionen om denna i så fall gemensamma svensk-finska tolkning och hur man skall se på Märket i framtiden.
Fru talman! Detta är förvisso en litet komplicerad fråga, naturligtvis beroende på hur formalistisk man vill vara. Här ligger alltså f. n. en finsk fyr på svenskt territorium. Vi tycker att det är rimligt att finska fyrar ligger på finskt område. Så kommer att ske, om denna precisering av gränsen, som jag har talat om, kommer till stånd. Den kan inte anses stå i strid mot Ålandskonventionen. Självfallet kommer övriga stater att bli underkunniga om vilka överenskommelser som Sverige och Finland träffar. Jag har all anledning att utgå från att den finska uppfattningen om denna precisering sammanfaller med den svenska, vilket redan framgick av mitt svar. F. ö. brukar moderaterna normalt ha en ganska generös syn när det gäller svartbyggen, och i detta fall kan vi ena oss i denna syn. Vi får anse att brottet är preskriberat vid det här laget, och detta kan nu konfirmeras genom den gränsdragning som vi har föreslagit.
Fru talman! Jag delar utrikesministerns uppfattning att det av en rad olika skäl vore negativt ifall vi påbjöd att fyren skulle rivas därför att den inte är försedd med erforderligt byggnadslov. På den punkten är vi överens. Jag noterar vidare att utrikesministern säger att fyren ligger på svenskt område. Därmed medger han att det är fråga om en ändring snarare än en precisering av gällande riksgräns. När det sedan gäller frågan om den finska regeringens inställning beträffande Ålandskonventionens tillämpning säger utrikesministern att han har anledning att utgå från att den finska regeringen är av samma uppfattning som han själv redovisar för den svenska utrikesministerns räkning. Jag tror att det vore angeläget, t.o.m. nödvändigt, att det när denna fråga så småningom underställs riksdagen också i mer officiell form kunde klargöras att detta är en gemensam svensk-finsk syn på Ålandskonventionens tillämpning på Märket. Huruvida det sedan är nödvändigt och angeläget att informera andra länder via andra kanaler om denna gemensamma svenskfinska syn på Ålandskonventionens tillämpning, tycker jag närmast tillhör den typ av frågor som man får överlåta åt utrikesförvaltningen, med dess i alla fall stundtals mycket goda omdöme, att avgöra.
I dag utgår ett statligt stöd till odling av foderärt och åkerbönor, för att på det sättet stimulera svenska jordbrukare till ökad odling av proteingrödor. Det är mycket bra att det här stödet finns, men som reglerna nu är utformade kan inte den som odlar dessa grödor och använder dem i sin egen produktion få del av stödet. Stödet utbetalas nämligen till foderindustrin och kommer på så sätt endast de odlare till del som odlar ärter och bönor till avsalu. Detta förhållande är inte bra, eftersom det stimulerar odlaren att sälja sin gröda i stället för att använda den i sin egen produktion. Genom detta förfarande lägger man ökade transportoch hanteringskostnader på jordbruket. Waplans Mekaniska Verkstads AB är ett företag i Jämtlands län som vid ett par tillfällen har erhållit lokaliseringsstöd. Nu har uppgifter framkommit som tyder på att både tillverkningsoch försäljningsrätten till barktrumman har sålts. Mycket talar för att sysselsättningen på sikt därmed är hotad. 1. Är statsrådet beredd att redovisa industridepartementets syn på försäljningsoch produktionsförhållandena vid Waplans Mekaniska Verkstads AB i Krokoms kommun? 2. Är statsrådet beredd att redovisa på vilket sätt företaget har fullgjort sina förpliktelser i samband med erhållna lokaliseringsmedel? 3.

Herr talman! Margareta Winberg har frågat mig om jag är beredd att dels redovisa industridepartementets syn på försäljningsoch produktionsförhållandena vid Waplans Mekaniska Verkstad i Krokom, dels redovisa på vilket sätt företaget fullgjort sina förpliktelser i samband med erhållna lokaliseringsmedel samt slutligen efterfrågat min bedömning av företagets möjligheter att långsiktigt trygga sysselsättningen för företagets anställda. Nuvarande ägare övertog företaget i maj 1974 i samband med en rekonstruktion av bolaget. Bolaget har därefter beviljats lokaliseringsstöd med ca 5 milj.kr. i lokaliseringsbidrag, 700 000 kr. i avskrivningslån och ca 8,5 milj.kr. i lokaliseringslån. F.n. utestår på lokaliseringslånen drygt 8 milj.kr. jämte vissa upplupna räntor. I samband med att bolaget övertogs föreskrevs som villkor att lägst 67 kollektivanställda och lägst 15 tjänstemän skulle beredas fortsatt sysselsättningi det rekonstruerade bolaget och att ingen friställning skulle ske av dessa anställda under en treårsperiod. Bolaget förband sig också att försöka upprätthålla sysselsättning mera långsiktigt på lägst denna nivå. Bolaget får anses ha uppfyllt sina sysselsättningsåtaganden från övertagandetillfället. Det ekonomiska utfallet av verksamheten har dock inte varit sådant att de ursprungliga amorteringsoch räntekraven för lokaliseringslånen kunnat infrias. Regeringen har därför genom skilda beslut medgivit uppskov i fråga om betalning av såväl amorteringar som räntor. Enligt uppgifter från företaget kan vissa nyligen ingångna avtal leda till att tillverkningen av barkningsanläggningar i Vaplan läggs ned inom ca fyra år. 93 Avtal har också träffats om överlåtelse av aktierna i Waplans Mekaniska Verkstads AB. Sistnämnda avtal förutsätter bl.a. vissa ändringar i fråga om säkerheterna för lokaliseringslånen. Frågorna rörande lokaliseringsstödet till Waplans är under beredning i industridepartementet. Jag kan därför inte f. n. uttala mig om vilka åtgärder från statens sida som kan bli aktuella.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Åsling för svaret på min fråga angående Waplans Mekaniska Verkstads AB i Krokoms kommun. Jag har ställt frågan av två skäl. Dels anser jag och många med mig, inte minst de anställda, att det är dags att bringa klarhet i denna i mångas ögon mycket konstiga affär, dels fann jag det nödvändigt att sprida offentlighetens ljus över ett tillvägagångssätt från företagets sida som liknar det som tillämpades på det gamla brukssamhällets tid. Att smussla och eventuellt förhandla mellan skål och vägg är något som under flera år har präglat företagets handlande. Men det är ju så att sysselsättningen och därmed sammanhängande frågor vid ett företag som det vi nu diskuterar inte är något exklusivt för företagsledningen. Det är i stället av stort samhällsintresse för både vår kommun och vårt län. Det faktum att företaget vid upprepade tillfällen erhållit lokaliseringsstöd gör dessutom att det borde ligga i statsmakternas intresse att värna produktionen inom landet. Redan 1928 levererades den första barktrumman. På den tiden var företaget privatägt. Barktrumman blev senare den produkt som starkt förknippades med företagets namn, och så är fallet också i dag. Vidare har företagets produkter tack vare barktrumman vunnit världsrykte. Familjeföretaget gick i konkurs 1974, som industriministern påpekade. Företaget köptes upp av investmentbolaget Convexa. Man köpte det under vissa förutsättningar, nämligen att staten avskrev en del av sina fordringar, drygt 3 milj.kr. Samma år skrevs också ett avtal mellan Convexa och MoDo som innebar att MoDo skulle inneha försäljningsrätten på barktrumman. I samband med rekonstruktionen av företaget erhöll man de lokaliseringslån som Nils Åsling redovisat. Dessa lån utställdes enligt vad jag har erfarit inte på investmentbolaget Convexa utan på Waplans Mekaniska. Detta verkar vid en första anblick kanske inte så konstigt. Vad som emellertid är underligt är det faktum att investmentbolaget Convexa alldeles efter rekonstruktionen övertog äganderätten till barktrumman. Detta innebär, såvitt jag kan förstå, att barktrumman var den produkt som utvecklades och stöttades med lokaliseringslån i Waplans Mekaniska men ägdes av Convexa, fri från lokaliseringsmedel. Är denna beskrivning riktig, Nils G. Åsling? Kan man i så fall hantera statliga pengar på detta vis? Industriministern anser att företaget har uppfyllt sina sysselsättningsåtaganden i och med att det har förbundit sig att inte friställa någon under tre år. Men kan man anse att företaget, med ett sådant handlingssätt som jag har beskrivit, verkligen har fullgjort sina förpliktelser i samband med erhållna Jag skulle slutligen också kort vilja beröra den ränteeftergift på i runda tal 3 milj.kr. som regeringen enligt tidningsuppgifter har stått i begrepp att ge till företaget. Finns det i dag beslut om en sådan ränteeftergift? För vad får i så fall företaget eftergiften? Kan man räkna med någon motprestation från företagets sida, om regeringen nu beviljar sökt eftergift?
Herr talman! Som jag sade i mitt svar till Margareta Winberg kan jag f. n. inte diskutera de detaljer som är av intresse i fallet, eftersom vi just nu håller på och går igenom omständigheterna. Jag kommer att nästa vecka kalla till en överläggning med intressenterna — jag tänker då inte bara på ägarna och facket, utan också på de berörda bankerna — för att söka bringa klarhet i vad som händer i fallet Waplans Mekaniska. I avvaktan på dessa överläggningar och den analys av företagets situation som industridepartementet håller på med kan jag för dagen inte ytterligare kommentera uppgifterna.
Herr talman! Det finns ett gammalt ordstäv som lyder: Små skador måste man akta sig för, de stora aktar sig själva. Sanningshalten i det ordstävet har vi från Jämtland fått erfara. Sett i de stora industrikrisernas perspektiv kan det som händer vid Waplans Mekaniska te sig som en liten skada. Men för oss i Krokoms kommun och Jämtlands län är det fråga om många arbetstillfällen, som vi är mycket måna om. I Krokoms kommun är vi mycket brända av de löften och de fagra ord som ströddes i samband med Hissmoforsfabrikens nedgång och fall. Vi hoppades att vi när det gäller Waplans skulle vara ute i god tid, men det kanske ändå är för sent. Industriministern har inte berört överlåtelsen till Finland. Convexa har tydligen till Finland sålt tillverkningsoch försäljningsrätten när det gäller barktrumman. Om jag har förstått det hela riktigt, finns det alltså ingen formell rätt eller möjlighet för staten att, trots stora satsningar med lokaliseringsmedel, aktivt delta i sådana här affärer. Är det rätt uppfattat? Anser industriministern att detta är moraliskt riktigt, eller skall man i detta fall acceptera att kapitalismen inte har någon moralisk gräns? Hur vill regeringen förändra insynen för samhället och de anställda i företag där utländska intressen kommer in? Är det på det sätt som redovisas i den nyligen framlagda propositionen med förslag till ny lagstiftning om utländska företags förvärv av svenska företag? I den intar man en mycket passiv roll när det gäller villkorade förvärvstillstånd. I stället anger man frivilliga utfästelser från företagets sida. Jag är, herr talman, medveten om att de problem vi i dag diskuterar inte är riktigt jämförbara med utländska företags köp av svenska företag, men skillnaden är enligt min uppfattning hårfin. Regeringen har tydligen ingen formell rätt att ens få uttala sig om försäljning till utlandet beträffande vare sig tillverkningseller försäljnings rätten när det gäller en svensk produkt, därtill en produkt som utvecklats och producerats i Sverige med hjälp av statliga pengar. Då undrar jag om det inte är dags att aktivera sig på den punkten, Nils G. Åsling, och föreslå en ändring. Det gäller sysselsättning, produktutveckling och tekniskt kunnande i vårt land.
Herr talman! Jag är visst beredd att här i dag föra en allmän diskussion om utlandsetableringar och statens relationer till företag, även om frågan inte gällde detta. Om jag skall begränsa denna diskussion till den fråga som Margareta Winberg har ställt, kan jag försäkra Margareta Winberg att jag är lika orolig som hon beträffande vad som håller på att ske vid Waplans. Jag har haft fortlöpande samtal med facket, som har kontaktat mig i denna fråga. Jag har försökt få till stånd ett sammanträde med ägare och bankintressen, vilket dock inte har varit möjligt att ordna förrän, som jag nu hoppas att det blir, nästa vecka. Att i dag här i kammaren ge sig in i en diskussion om enskildheter i avtal, om ett enskilt företags lånevillkor och förpliktelser är, som Margareta Winberg säkert vid närmare eftertanke inser, inte särskilt klokt.
Herr talman! Jag är glad över den oro som industriministern känner, och jag tar den till intäkt för att vi kan säga till de anställda att industriministern och regeringen kommer att göra vad de kan för att trygga anställningen. Det står nämligen ingenting i svaret från industriministern om hur man vill trygga anställningen på lång sikt.